Fru talman! Elving Andersson har frågat mig om jag är beredd att verka för att ett tåg som går mellan Norge och Danmark och som passerar Göteborg mitt i natten återigen stannar för påoch avstigning i Göteborg. Enligt den rollfördelning som riksdagen har beslutat är det SJ som självt avväger vilka insatser som bör göras i förhållande till resandeunderlaget. Detta innebär bl.a. att regeringen inte detaljstyr SJ när det gäller tidtabellsfrågor. Jag finner därför inte anledning att vidta någon åtgärd till följd av Elving Anderssons fråga.
Fru talman! Låt mig först tacka kommunikationsministern för svaret, även om jag inte är nöjd med det. Tidigare har man från Göteborgsregionen kunnat åka med det tåg som går mellan Köpenhamn och Oslo och passerar Göteborg mitt i natten. Detta har varit en bra service för de resenärer som har behov av att befinna sig i Oslo eller Köpenhamn tidigt på morgonen men inte har möjlighet att påbörja resan från Göteborg ett halvt dygn i förväg. Detta tåg går fortfarande samma sträcka. Tåget stannar dock numera inte i Göteborg. Det innebär en kraftig försämring av servicen för resenärerna. Det anmärkningsvärda är att tåget stannar på en rangerbangård strax utanför Göteborg, för att byta personal. Man tycker att det då borde finnas alla möjligheter att också ordna påoch avstigning för passagerare. Bättre service för dem som använder SJ är ju en ledstjärna för trafikföretaget, men detta är tyvärr ett exempel på mycket dåligt servicetänkande. På sträckan Oslo—Göteborg Köpenhamn råder hård konkurrens mellan olika trafikslag — tåg, flyg och bil. Det är självklart att flyg och bil gynnas, om inte tåget stannar. Jag kan, fru talman, i och för sig ha förståelse för de synpunkter som kommunikationsministern redovisar i svaret, där han säger att han inte kan lägga sig i alla detaljfrågor inom SJ. Jag tycker emellertid, att när kommunikationsministern görs uppmärksam på att SJ kraftigt försämrat servicen för en viss grupp resenärer, så borde han åtminstone kunna redovisa en uppfattning och tala om huruvida han tycker att detta är ett bra eller ett dåligt sätt av SJ att sköta sin verksamhet.
Fru talman! Som jag sade i svaret på frågan skall inte regeringen ge några anvisningar i sådana här situationer — detta får SJ bestämma självt. Jag vill bara med anledning av det som Elving Andersson säger påpeka att SJ inte bara gjorde den här förändringen — den gjordes av kostnadsskäl, eftersom det var ganska dyrt att ha denna påoch avstigning i Göteborg i förhållande till det antal passagerare som utnyttjade möjligheten — utan samtidigt vidtog SJ också ett par förbättringar. Man har satt in ett nytt nattåg på sträckan Oslo—Göteborg Hamburg. Man har satt in ytterligare någon dagförbindelse mellan Göteborg och Köpenhamn. Det är alltså inte bara fråga om serviceförändringar i en riktning, utan man har faktiskt också förbättrat servicen i vissa andra avseenden. SJ ansåg tydligen att det kostade mer än vad det smakade att göra just det här uppehållet.
Fru talman! Jag är medveten om det som kommunikationsministern redovisade beträffande de nya förbindelserna, men de åtgärderna hjälper inte just den grupp av passagerare som jag har talat om. Det är förbindelser som inte passar särskilt bra för dessa resenärer. Jag har förståelse för att man från SJ:s sida måste göra avvägningar mellan kostnader och nytta i förhållande till passagerarunderlag och annat, men jag tycker att när tåget ändå stannar i Göteborg för att byta personal, så borde man kunna ordna att passagerare fick lov att stiga av och på det tåget.

Fru talman! Isa Halvarsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att rädda paketsorteringen i Karlstad och god postservice i Värmland. Som jag helt nyligen meddelade här i kammaren genomför postverket för närvarande en översyn av transportoch distributionsnäten för paketbefordran. Översynen har ännu inte resulterat i några beslut om paketsorteringen i Karlstad. Enligt vad jag har erfarit kommer postverket inte att genomföra några förändringar som skulle leda till en försämrad postservice. Det är postverket som självständigt beslutar i organisationsfrågor. Någon åtgärd från min sida i denna fråga är således inte aktuell.

29 april 1988 Fru talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret. Att jag har ställt den här frågan beror på att det sedan en vecka tillbaka ä ör att öka X Orrätgörderfäratt pågår ett projekt i Örebro som gäller sortering av post från Värmland. Goda den bofasta befolkpina RO ERE RA SA SVEG Å E å RA kommunikationer och god postservice är nödvändiga ingredienser i en så att ningen iskärgårds SE är : z kd ; å kommer säga förebyggande hälsovård inom regionalpolitiken. Om inte postservicen fungerar, får det faktiskt förödande konsekvenser för ett sådant län som Värmlands län med dess geografiska struktur. Det blir då omöjligt för de mindre företagen att hålla leveranstider. Man får inte reservdelar snabbt nog, och man kan inte konkurrera med företag som är bättre geografiskt belägna. Det finns t.ex. ett postorderföretag i länet som har som sin speciella nisch just detta med snabba leveranser. Order före kl. 15.00 skall ge leverans dagen efter. För detta och andra företag rycks nu konkurrensmöjligheterna bort. Värmlänningarna är med rätta mycket oroade över påhittet att flytta paketsorteringen från Karlstad till Örebro. Myndigheterna sätter därmed faktiskt krokben för många initiativ som tas i Värmland av små och medelstora företag. Det är företag som vill och kan stå på egna ben, men de måste ges de rätta förutsättningarna. Det är inte bara någonting som angår organisationen inom postverket, utan det angår hela strukturen i Värmland.

Herr talman! Jag tänkte först skoja med bostadsministern. Han saknades här i kammaren, och jag blev orolig att det skulle se lika tomt ut i kammaren som det gör i dessa skärgårdssamhällen på vintern. Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Jag delar uppfattningen att det inte finns någon enkel lösning på detta. När det gäller att komma till rätta med dessa problem vill jag dock ge bostadsministern rådet att samla ihop kommunalmännen i de berörda områdena för att gå igenom och resonera med dem om de problem som finns i samband med detta. Det största problemet är givetvis att vi har en fri marknad när det gäller försäljning av fastigheter. Om det är någon bofast som vill överta en fastighet, får han betala det marknadspris som fastigheten har i det läget. Jag har suttit med i en utredning där vi diskuterade om man inte kunde införa något slags förvärvsprövning, som ett redskap för att kunna klara av det här. Bostadsministern säger i sitt svar att det är få förköpsärenden som underställts regeringen för prövning. Därför är det litet förunderligt att det finns ett ärende som har legat hos regeringen sedan augusti förra året — det är snart maj nu. Dessa långa handläggningstider — det kanske finns en förklaring till dem — betyder i praktiken ett nej. Människor som vill bosätta sig i ett sådant område kan naturligtvis inte vänta för lång tid, vilket innebär att de söker sig andra vägar. Därför hoppas jag att man kan snabba på handläggningstiderna. Är bostadsministern beredd att nu i sommar i samband med utvärderingen samla ihop kommunalfolk med erfarenheter från dessa områden, för att då om möjligt förbättra denna lagstiftning?

Herr talman! Jag är naturligtvis medveten om att det finns en rad problem kring dessa frågor, och det finns inga enkla lösningar på dessa problem. Om man anser att det är angeläget att behålla dessa orter som levande samhällen — vilket vi gör som bor där — så att inte enbart fritidsboende bor kvar där, måste man på alla olika sätt försöka hitta vägar att lösa dessa problem. Jag tycker att i dessa sammanhang bör man titta på förvärvsprövningen som en metod som kanske kan vara framkomlig för att minska dessa problem.

Herr talman! Karl-Anders Petersson har frågat mig när jag avser att tillsätta den utredning om ett Östersjölaboratorium som riksdagen beställt. Som svar på Karl-Anders Peterssons fråga vill jag anföra följande. Bakgrunden till frågan är att riksdagen i november förra året beslutade att ge regeringen till känna att frågan om att inrätta ett Östersjölaboratorium bör utredas med inriktning på att ett sådant laboratorium i första hand skulle arbeta med forskning och undersökning av kustvattenmiljön och det kustnära fisket. Regeringen redovisade i förra årets forskningsproposition riktlinjer för den marina vetenskapliga forskningen i landet. Enligt dessa riktlinjer bör ansvaret för den marina forskningen knytas till universiteten i Stockholm, Göteborg och Umeå. Riksdagen godkände då regeringens förslag och avslog motioner om baslaboratorier för Östersjön på nya orter. Regeringen har därefter uppdragit åt universitetsoch högskoleämbetet att lämna förslag till genomförande av ett system med baslaboratorier för marin vetenskaplig forskning. Uppdraget skall redovisas senast den 1 september i år. Frågorna om forsknings-, undersökningsoch laboratorieverksamhet för Östersjön behandlades vidare i arbetet med aktionsplanen mot havsföroreningar. I aktionsplanen sades att resurserna för sådan verksamhet borde förstärkas. Aktionsgruppen sade också att resurserna i första hand borde koncentreras till befintliga baslaboratorier för att undvika en ofördelaktig splittring. Regeringen har i arbetet med den miljöpolitiska propositionen noga prövat frågorna om forsknings-, undersökningsoch laboratorieverksamheten för Östersjön. Regeringen har därvid kommit fram till att resurserna bör koncentreras till att förstärka befintliga laboratorier och att det därför inte finns behov av ett nytt Östersjölaboratorium. Regeringens bedömningar har redovisats i den miljöpolitiska propositionen. Jag vill betona att behovet är stort av effektiv marin forskning och utveckling i vid bemärkelse. En viktig del är att samordna den forskning som sker vid samtliga universitet med marina forskningsprogram, bl.a. för att alla viktiga frågor och alla kustområden skall behandlas. Det är regeringens uppfattning att det, med de organisatoriska åtgärder som redovisades i förra årets forskningsproposition och i den miljöpolitiska propositionen och som jag nu har redogjort för, finns möjligheter att förstärka forskningen. Jag anser att eventuellt ytterligare ekonomiska resurser bör utnyttjas för verksamheten vid redan befintliga anläggningar. Mot denna bakgrund bedömer jag att det inte finns behov av en särskild utredning om några ytterligare laboratorier på området.

Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret på min fråga. Men jag är mycket besviken över innehållet i detsamma. Södra Östersjön — speciellt Hanöbukten — är utsatt för svåra miljöskador, som medför stora problem för fiskenäringen, turistnäringen och andra intressen i sydöstra Sverige. Vi lekmän kan se hur blåstången försvinner och vattnet försämras. Avsättningar på strandstenar och växter visar att den marina miljön har försämrats snabbt under de senaste åren. Yrkesfiskarna konstaterar att det kustnära fisket är på väg att utplånas och att skador på fisk ofta kan iakttas. Jordbruksutskottet bedömde att ett Östersjölaboratorium skulle kunna göra väsentliga insatser, framför allt när gäller det kustnära fisket. Det kustnära fiskets fortsatta utveckling är i hög grad avhängig av vattenmiljön och påverkad av föroreningar. Utskottet tillmäter dessa problem så stor betydelse att en utbyggnad av fiskeverkets laboratorieverksamhet bör övervägas. I Miljöaktuellt nr 4, 1988 — naturvårdsverkets eget organ — redovisas hur Östersjöns bottnar radikalt försämrats under senare år. Men de undersökningar som ligger till grund för redovisningen begränsas till att gälla södra delarna av Bottenhavet, Ålands hav och nordvästra delen av egentliga Östersjön. Bottenprover visar att förhållandena har försämrats mycket snabbt under senare år. Man har noterat årsringar i bottenleran i stället för den homogena lergyttja som man hade väntat sig. Det visar att dessa bottnar är helt syrefria och att de saknar en bottenfauna som ”rör om” i bottenskiktet. Några undersökningar från södra Östersjön finns tydligen inte. Ändå anser miljöministern att det inte är angeläget att ha ett Östersjölaboratorium i södra Sverige. Trots att mer än hälften av Sveriges matfisk landas från södra Östersjön, gör alltså miljöministern detta ställningstagande. Avståndet mellan Göteborg och Stockholm är mycket stort, så jag förstår att vi som bor vid södra Östersjön kommer i kläm. Vi kommer på undantag.
Herr talman! Karl-Anders Petersson och jag är helt överens om att det är viktigt att få till stånd en så effektiv och bra forskning som möjligt om dessa ytterst allvarliga frågor. Det gäller då att satsa pengarna på rätt sätt. Enligt regeringens uppfattning, som delas av naturvårdsverket och forskarna på området, är det viktigaste nu att satsa nya och befintliga resurser på forskning och arbete och att resurserna inte får splittras på kostnader för att bygga upp fler basinstitutioner. Problemen med de redan befintliga basinstitutionerna är stora nog. Eftersom det är viktigt att få så mycket forskning som möjligt för pengarna, har vi i regeringen valt att satsa dem på forskningsprojekt och inte på nya institutioner. Självfallet är det mycket viktigt med forskning i södra Östersjön, på både östra och västra sidan och söder om Skåne. Såväl Askölaboratoriet som laboratoriet i Kristineberg har möjlighet att utföra forskning även söderut. Det är inte konstigare än att västkustfiskarna fiskar i Hanöbukten.
Herr talman! Jag tror visst, miljöministern, att möjligheterna finns, men det är de intressen som ligger närmast som blir tillgodosedda först. Faktum är att undersökningar från södra Östersjön inte finns tillgängliga i samma utsträckning som från västkusten, Gullmarsfjorden och de norra delarna av Östersjökusten. Det är den bristen som är för stor. Det som har hänt de senaste åren är att verksamheten vid IVL-kontoret i Karlskrona har lagts ned och anläggningen med dyrbar utrustning för närvarande står oanvänd. En utbyggnad av denna anläggning på Saltö i Karlskrona skulle kunna bli en bra lokalisering och embryot till ett riktigt Östersjölaboratorium, som skulle betyda mycket för de södra delarna av Östersjön och Blekingekusten, sydöstra Sverige och Skåne. Det är där som undersökningarna för närvarande behövs.

Herr talman! Ivar Franzén har frågat industriministern på vilket sätt regeringen är beredd att medverka till att erforderliga medel ställs till Dala Djupgas Produktions AB:s förfogande för att pågående undersökningar av berggrunden i Siljansringen skall kunna slutföras som planerat. Frågan har överlämnats till mig. Jag vill först erinra om den tidigare behandlingen här i riksdagen av djupgasprojektet. Riksdagen fastställde hösten 1985 villkoren för Vattenfalls medverkan i det s.k. djupgasprojektet i Siljansringen. Av detta beslut framgår att villkoren för Vattenfalls medverkan bl.a. är dels att Vattenfalls finansiella åtaganden inte får överstiga 30 milj.kr., dels att endast svenska finansiärer får inbjudas att delta, dels att staten skall ha ett dominerande ägarinflytande i bolagen. Vidare har riksdagen i annat sammanhang fastställt bestämmelser om regeringens rätt att avyttra aktier i Vattenfalls dotterbolag. Enligt förutsättningarna i riksdagens beslut skulle en borrning ned till 5 km djup genomföras. Beroende på en gynnsam kostnadsutveckling och gynnsamma produktionsförhållanden kunde en borrning ner till 6,3 km djup genomföras. Vattenfall har därefter vid två tillfällen återkommit i ärendet och begärt att få dels skjuta till ytterligare medel, dels avyttra aktier i Dala Djupgas Produktions AB, i avsikt att finansiera en fortsatt borrning till 7,5 km djup. Regeringen har avslagit bägge dessa framställningar, dels med hänvisning till riksdagens tidigare beslut, dels med hänsyn till den översyn av skattereglerna för kommanditbolag som pågår inom regeringskansliet. Jag har erfarit att Vattenfall nu undersöker möjligheterna att genom en nyemission i Dala Djupgas Produktions AB kunna finansiera en fortsatt borrning. Om det finns ett bredare forskningsintresse än den eventuella förekomsten av gas, på det sätt som herr Franzén nämner, och därigenom ett intresse av att med andra forskningsmedel än inom energisystemet finansiera en fortsatt borrning, bör detta i första hand bedömas av berörda forskningsorgan.

Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret. Jag tycker mig spåra en klart positiv attityd till att försöka medverka till ett fullföljande av borrningarna. Självklart är energifrågan fortfarande dominerande i detta projekt. Men det finns också ett mycket betydande industriintresse. Jag tror att det är viktigt att dessa två huvudintressen får vara avgörande för projektets genomförande. Det finns, vilket jag också har sagt i min fråga, betydande andra forskningsintressen. Men det finns en risk att detta kan bli ett ärende som bollas mellan olika bord. Forskningsråd, STU m.fl. skall kopplas in. Jag tror därför att det är mycket angeläget att frågan verkligen kan drivas via miljöoch energidepartementet, så att genomförandet sker inom en nära framtid. Någon egentlig undersökning har inte kunnat göras längre ned än till 44,5 km, på grund av att man inte kan göra de avlastningar på bl.a. trycket som behövs för en fullständig analys av magasin nr 2. Det är det som ligger under 4,5 km. Därför kvarstår mycket värdefull information att få. Det vore synd om vi skulle få lov att avstå från denna. Jag vill med detta bara fråga miljöoch energiministern om hon ändå inte — jagtror att det är så, men vill gärna ha det bekräftat — vill hålla samman denna fråga och aktivt medverka till att den får en lösning, så att vi kan göra en undersökning på den mycket intressanta nivån 7,5 km.
På grund av Vätterns skyddsvärde har regeringen intagit en restriktiv hållning till ansökningar från industriföretag om verksamhetstillstånd i området. Överväger regeringen att ytterligare skärpa sin hållning till förorenande verksamhet kring Vättern?
Herr talman! Ingegerd Elm har frågat mig om regeringen överväger att ytterligare skärpa sin hållning till förorenande verksamhet kring Vättern. Svaret på frågan är ja. Regeringen har i den miljöpolitiska proposition som nyligen lämnades till riksdagen presenterat en rad förslag, vilkas syfte är att ge miljömyndigheterna kraftfullare instrument för att kunna hävda miljökraven. Detta kommer att få betydelse för såväl Vättern som andra sjöar och vattendrag. — Miljöhänsynen skall ges en ökad tyngd vid tillämpningen av miljöskyddslagen, såväl vid tillståndsgivning som vid tillsyn och kontroll. — De statliga miljömyndigheternas resurser för tillsyn och kontroll kommer att i det närmaste fördubblas. - Kommunernas ansvar vidgas. Kommunerna får också möjlighet att avgiftsfinansiera uppbyggnaden av en förstärkt miljöskyddsorganisation. — Samtliga länsstyrelser ges i uppdrag att ställa samman uppgifter om de viktigaste miljöproblemen i resp. län och deras orsaker. Uppgiften skall genomföras i nära samarbete med kommunerna. Inom ramen för detta arbete bör, enligt min uppfattning, samarbete ske över länsgränserna när en större region påverkar ett gemensamt vattenområde som Vättern. Till detta vill jag tillägga att regeringen i tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen slagit fast mycket hårda krav för verksamheter som kan förorena Vättern. Regerinen kommer även i fortsättningen att beakta Vätterns särskilt utsatta och skyddsvärda situation. Min uppfattning är att nämnda förslag och åtgärder ger goda möjligheter att skydda miljön såväl kring Vättern som i andra delar av landet. Jag förutsätter att berörda myndigheter kommer att ta till vara dessa möjligheter, och jag kommer att noga följa utvecklingen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, och jag är glad att jag fick ett så utförligt och klargörande svar på min fråga. Statsrådet och jag är överens om att vi nu när denna proposition har antagits av riksdagen också kommer att få ett bra instrument i miljövårdsarbetet. Vi är också överens om att det är vår skyldighet att använda de kunskaper vi får för att kunna lämna efter oss till kommande generationer ”en värld att leva i”, som det heter i sången. Det har under åren vidtagits åtgärder för miljön runt sjön Vättern, och vi vet att de har gett resultat. Men med tiden kommer nya rön och nya varsel, och jag skulle vilja be statsrådet att närmare utveckla vilken beredskap vi har när vi får nya kunskaper om miljöfarlig verksamhet. Hur snabbt har vi möjlighet att ingripa mot nya förorenande verksamheter? Jag skulle också vilja be att statsrådet utvecklar närmare vad som menas med att ett område blir förklarat som miljöskyddsområde och vilka åtgärder man har möjlighet att vidta när ett område inte har förklarats som miljöskyddsområde. Jag tror att det råder osäkerhet om vad ett miljöskyddsområde egentligen är. Det sägs ofta, att om regeringen förklarar ett område som miljöskyddsområde, så följer därmed automatiskt en hel del restriktioner. Så har inte jag förstått att man kan använda instrumentet att klassa ett område som miljöskyddsområde. Såvitt jag kan förstå måste detta förknippas med en del bestämmelser som skall följas. Enbart det att ett område förklaras som miljöskyddsområde utgör inte något generellt skydd.
Herr talman! Ingegerd Elm har alldeles rätt. Det är inte så att det automatiskt blir en förbättring bara därför att man klassar ett område som miljöskyddsområde. I det fallet liksom när det gäller att utnyttja de instrument vi nu ger även för sådana områden som inte är miljöskyddsområden beror resultatet främst på den mänskliga faktorn, dvs. hur aktivt kommuner, länsstyrelser och myndigheter av olika slag arbetar och är beredda att utnyttja befintliga instrument.

Jag vill särskilt påminna om det jag nämnde i mitt svar, nämligen att länsstyrelserna nu skall göra en regional redovisning av problemens art, en redovisning som skall ligga till grund för samlade insatser av det slag som behövs kring Vättern. Bland de nya instrumenten finns att tillstånd för miljöfarlig verksamhet skall vara striktare och noggrannare formulerade och att de även för icke miljöskyddsområden skall kunna omprövas lättare än hittills. Jag vill också nämna att en rad av de allmänna insatser som vi nu genomför kommer att ha betydelse för Vättern. Hit hör t.ex. arbetet med att från massaoch pappersindustrin få bort klorblekningen, som i det första steget, under de närmaste åren, skall minskas med 60-70 26. Hit hör också insatserna för att minska trafikens utsläpp. Trafiken är en mycket viktig faktor när det gäller Vätterns miljöproblem.
Herr talman! Jag ber att få tacka för denna ytterligare redovisning. Jag känner mig nöjd med det svar som jag har fått.

Herr talman! Jag beklagar att jag inte kan svara ett obetingat ja på frågan om årets valsedlar kommer att tryckas på oblekt papper. Vallagen ställer höga krav när det gäller kvalitet och färgbeständighet på det papper som skall användas för valsedlar. Det har enligt riksskatteverket inte varit möjligt att med hänsyn till träffade avtal fullt ut förmå alla leverantörer att ställa om sin produktion så att alla valsedlar kan tryckas på miljövänligt papper. De gula och blå valsedlarna kommer dock att tryckas på vad som enligt Miljöförbundet betecknas som miljövänligt papper. Jag vill tillägga att även valkuverten kommer att tillverkas av sådant papper. I samband med förberedelserna för 1991 års val kommer RSV att söka leverantörer som med bibehållna kvalitetskrav kan trycka alla valsedlar på miljövänligt papper.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Birgitta Dahl för svaret. För ett och ett halvt år sedan, i en intervju i ett miljöprogram, pekade Birgitta Dahl på nödvändigheten av att gå över till oblekt papper — jag tycker att Birgitta Dahls uttalande i det fallet var mycket bra — och att det var viktigt att myndigheter och statliga organ skulle föregå med gott exempel. Mot den bakgrunden tycker jag att det hade varit naturligt att valsedlarna, som ju representerar en betydande pappersmängd, skulle vara tryckta på oblekt papper till 100 96. Jag tror att de flesta svenskar hade accepterat en svagt gråaktig nyans på de förut vita valsedlarna, i medvetande om att de då var tillverkade på ett miljövänligt sätt. Kravet på livslängd är inte särskilt högt när det gäller valsedlar, och kvalitetskraven i övrigt är måttliga. Jag tycker att människor har visat sitt intresse för den här frågan genom att de på ett mycket bestämt sätt gått över till miljövänligt tillverkat papper och på det sättet medverkat till minskade utsläpp. Det hade varit en bra signal, om staten hade föregått med gott exempel och till 100 96 kunnat trycka valsedlarna enligt den miljövänliga tekniken.

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat kommunikationsministern om regeringen förbereder skärpta bestämmelser för lastbilstransporter med högexplosiva och lättantändliga ämnen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Inledningsvis vill jag erinra om att försvarsutskottet i sitt betänkande nyligen utförligt har behandlat frågor om transport av farligt gods. Utskottet har därvid särskilt belyst bl.a. utbildningen av förare, frågor om vägval samt statens räddningsverks samordningsansvar. Transporter av farligt gods omgärdas av en omfattande reglering som syftar till att göra dessa transporter säkrare. Regleringen bygger i stor utsträckning på internationella konventioner. Närmare föreskrifter om hanteringen av farligt gods från transportsäkerhetssynpunkt meddelas av statens räddningsverk. Tankbilar med släp som skall användas för transporter med farligt gods, vanligtvis oljeprodukter, skall förutom den vanliga kontrollbesiktningen genomgå en särskild lämplighetsbesiktning. När det gäller frågan om bestämmelser för själva vägtransporterna kan jag nämna följande. Regeringen uppdrog i september 1987 åt statens räddningsverk att i samråd med bl.a. trafiksäkerhetsverket utarbeta riktlinjer för vägvalsstyrning för transporter med farligt gods. Den 30 mars i år redovisade räddningsverket uppdraget. Räddningsverket förordar bl.a. i sin rapport att vägvalsstyrningen sker genom rekommendationer om färdvägar och i undantagsfall genom förbud. Detta ärende bereds nu i regeringskansliet. Jag vill också tillägga att kommittén för undersökning av allvarliga olyckshändelser — den s.k. katastrofkommissionen — har inlett en undersökning med anledning av de tankbilsolyckor som har inträffat på senare tid.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för vänligheten att svara. Det är klart att försvarsministern försvarar vad regeringen har gjort — annars vore han ju ingen riktig försvarsminister. Ändå är det väldigt konstigt att man skickar fram försvarsministern i den här frågan, som ju borde höra under kommunikationsdepartementet. Men det är rätt betecknande att hela frågan om säkerhet vid transporter är uppdelad på en rad olika verk. Vi inom moderata samlingspartiet har ju i flera kommittémotioner och även i partimotioner pekat på att det är angeläget med en samordning härvidlag. Det är glädjande att katastrofkommissionen har inlett en undersökning med anledning av de tankbilsolyckor som har inträffat på senare tid. Det var just en av de svårare olyckorna som föranledde min fråga. Nog tycker man det är egendomligt att dessa lastbilar med stora släpvagnar som transporterar eldfarligt och högexplosivt gods verkligen får köra omkring. Vid en häftig inbromsning hjälper det inte hur bra förarna är utbildade — de kan ju tvingas att hastigt bromsa in på grund av att andra kör oförsiktigt. Då svänger släpvagnen ut, och det är bäddat för en stor olycka. Om något sådant här skulle ske mitt i Tingstadtunneln i Göteborg vore det något av en katastrof. Jag hoppas verkligen att försvarsministern nu, eftersom frågan har förts till hans område, ser till att arbetet påskyndas och att man dels undersöker vad som kan göras, dels ser till att det införs skärpta restriktioner. Vidare frågar jag mig om försvarsministern, när vi nu diskuterar frågan om transporter med eldfarligt och högexplosivt gods, möjligen har tänkt på att även riksdagen ibland sägs innefatta transportkompanier, där några ledamöter onekligen är bärare av eldfängt stoff. Det visade inte minst bostadsdebatten här i går. Då kan vi måhända undra hur eldfängt stoff i riksdagens transportkompanier skall ledas in på rätt väg, så att man inte sätter i gång oväntade opinionshärdar över landet, till förfång för den regelrätta ordning vi förväntar oss i ett välordnat välfärdssamhälle.

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat mig om mitt recept för att förmå människorna i Bergslagen att bli mer kreativa och påhittiga när det gäller att starta småföretag och skapa fler jobb. Mitt budskap vid HSB:s regionalpolitiska konferens i Västerås var att regeringen lagt en god grund för att starta och utveckla företag i Bergslagen, men att det ankommer på enskilda personer att ta erforderliga initiativ. Jag uppmanade företag och människor runt om i Bergslagen att hjälpa till att föra ut information om de goda möjligheter som de två senaste regeringsförslagen om olika utvecklingsinsatser i Bergslagen innebär. Regeringens insatser breddar möjligheterna att öka nyföretagandet i Bergslagen.

Herr talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret på min fråga. Jag har ställt frågan mot bakgrund av ett uttalande som industriministern gjorde i samband med en paneldebatt i Västerås, där industriministern enligt tidningsreferat och närvarande konferensdeltagare sade bl.a. att folket i Bergslagen inte är tillräckligt påhittigt när det gäller att starta småföretag och att ”ragga” nya jobb. Jag vill till industriministern säga att det i dessa Bergslagskommuner pågår ett energiskt arbete för att finna nya jobb och starta nya företag. Jag vill också hävda att de tar sin arbetsmarknadsinsats på ett mycket allvarligt sätt och att de bidrar till att lösa de problem som finns inom detta område. Kommunerna, och icke minst kommunpolitikerna, gör stora insatser för att förbättra situationen i dessa kommuner. Näringslivsgrupper i de olika kommunerna gör ett mycket viktigt och omfattande arbete. Det gäller även näringslivssekreterarna, arbetsförmedlingarna, de fackliga organisationerna och de redan etablerade företagen på orterna, samt inte minst de enskilda männi Prot. 1987/88:111 skorna. Det bör vara industriministerns uppgift att på alla sätt stödja, hjälpa — 29 april 1988 och uppmuntra dessa organisationer och människor att ta ytterligare tag. Jag tror inte att det bidrar till ett tänkande i denna riktning om en industriminisom ET NE att ter mer eller mindre anklagar människorna i dessa kommuner för bristande f TOT PSeREIQUng en i Bergslagen vilja och bristande påhittighet. Det leder bara, enligt mitt sätt att se, till ett destruktivt tänkande hos de många människorna, vilket i sin tur bidrar till en utveckling i precis motsatt riktning mot vad industriministern och jag vill.
Herr talman! Jag måste säga att jag funderade länge på varför Hugo Bergdahl hade ställt sin fråga. Nu förstår jag det. Han tror att det, eftersom det är valår, kan vara populärt att elda upp människorna och skapa folkresning mot industriministern. Detta försöker han göra med anledning av ett yttrande som jag aldrig har fällt. Inte heller massmedia anser att jag har fällt ett sådant yttrande. Det är Hugo Bergdahl som fäller detta yttrande i riksdagen. Jag har aldrig anklagat Bergslagsborna för bristande vilja. Det är något som Hugo Bergdahl hittat på. Massmedia i Västmanland har, såvitt jag förstår, på ett mycket utförligt och bra sätt skildrat vad som sades på denna HSB-konferens i Västerås. Jag kritiserar inte massmedia, snarare tvärtom. Däremot kritiserar jag Hugo Bergdahl för att han går upp i riksdagens talarstol och säger att jag har anklagat folket i Bergslagen för bristande vilja. Det har jag inte alls gjort. Jag har konstaterat, vilket Hugo Bergdahl borde veta, att nyföretagandet skiljer sig mycket starkt mellan olika regioner i landet och att vissa regioner är mer småföretagsbaserade än andra. Jag har år efter år vid mina resor i Bergslagen försökt stimulera människorna till ett ökat nyföretagande. Jag har sagt att Bergslagen måste bli mindre beroende av de stora företagen. Jag har också visat att detta behöver göras genom stora satsningar inom de båda Bergslagsprogrammen som skall stimulera till ett ökat nyföretagande. Jag måste beklaga att Hugo Bergdahl inte inser vad detta är fråga om. Vänta litet grand med att starta valrörelsen, Hugo Bergdahl.
Herr talman! Industriministern försöker göra gällande att detta skulle vara ett påhitt från min sida och att jag kliver upp i talarstolen utan att ha någon anledning eller något underlag för detta konstaterande. Jag har läst detta uttalande i två lokala tidningar i Västmanland. Jag har det ena tidningsurklippet med mig. Där står det: ”Vid en paneldebatt sade industriministern nämligen att folket i Bergslagen inte är tillräckligt påhittiga när det gäller att starta småföretag och ragga nya jobb.” Jag blev själv förvånad över att ett sådant uttalande hade gjorts av industriministern. Men jag kunde läsa det i två tidningar. Jag har också talat med ett par av konferensdeltagarna, som har intygat att industriministern har uttryckt sig på detta sätt. Jag kan förstå om industriministern har denna uppfattning. Men jag tror inte att det bidrar till ett aktivare arbete från dessa människors och dessa organisationers sida eller att de därmed får en känsla 85 av att de gör ett gott jobb. De anstränger sig verkligen för att lösa dessa svåra problem. Jag tycker att det är överraskande att industriministern anklagar mig för att ha hittat på detta.
Herr talman! Jag står fast vid den anklagelsen. Jag var aldrig inne i diskussionen i Västerås, tidningarna har heller inte hävdat att jag skulle ha anklagat någon för bristande vilja. Däremot konstaterade jag faktiskt att skillnaden mellan olika regioner i landet är mycket stor när det gäller nyföretagandet och att vi har regioner som är mer småföretagsbaserade än andra regioner. Den nybyggaranda som i dag behövs för att starta och utveckla nya småföretag hoppas jag skall få en ökad växtkraft i Bergslagen. Detta är något helt annat än det som Hugo Bergdahl helt plötsligt gör gällande här. Det var möjligen nyttigt att få höra att t.o.m. Hugo Bergdahl talade väl om samhället och myndigheterna och vad dessa gör för att utveckla Bergslagen. Fortsätt med detta, men kom gärna också med litet kritik mot det privata näringslivet, som inte har gjort alltför mycket för förnyelsen av Bergslagen. Den chansen har ju Hugo Bergdahl om han kommer med ett nytt inlägg. Han kan mycket väl rikta en kritik mot det privata näringslivet som inte har varit nog kreativt när det gäller att ta sitt ansvar för Bergslagens utveckling och förnyelse.
Herr talman! Jag tar industriministerns senaste inlägg som ett halv medgivande av att den här kritiken har förts fram. Jag har läst upp vad som stod i tidningsklippet, som jag skall be att få överlämna efter debattens slut. Många har uppfattat det inträffade på detta sätt. Ett par näringslivssekreterare från de här kommunerna har kontaktat mig efter det att jag ställt frågan, och de har varit mycket irriterade över att dessa uttalanden har stått att läsa i ortens tidningar. Om detta inte stämmer så borde industriministern i så fall ha dementerat att han gjort de här uttalandena.
Herr talman! Nej, Hugo Bergdahl, jag har ingen anledning att dementera någonting av det budskap jag framförde i Västerås. Jag har icke gjort något medgivande, och jag konstaterar att Hugo Bergdahl på grund av att det är valår riktar beskyllningar mot mig här i riksdagen om att ha kritiserat Bergslagsbornas vilja. Jag har inte alls gjort detta. Jag inser att det i dag i Bergslagen finns många krafter som har väckts till liv av den socialdemokratiska regeringens Bergslagspolitik. Om det är så att Hugo Bergdahl har fått kontakt med representanter för kommuner och med näringslivssekreterare som känner ett behov av att få en utveckling av regeringens Bergslagspolitik, så är de i så fall mycket välkomna att skriva till regeringen, så skall de få utförligt svar på sina frågor. Då skall de få ett kompetent svar, och jag beklagar att de har gått omvägen över Hugo Bergdahl.
Herr talman! Jag har konstaterat vad som står att läsa i den lokala pressen. Att sedan industriministern dementerar uttalandet är en annan sak. Jag är förvånad över att industriministern gör på detta vis. Det är flera som har intygat att industriministern har uttryckt sig på det här viset. Visst är det valår, men jag tycker att det är industriministern som försöker göra debatten till en valdebatt, inte jag.
Herr talman! Jag förstår inte att Hugo Bergdahl inte hör på vad jag säger. Jag har aldrig anklagat Bergslagsborna för bristande vilja. Jag har tvärtom svarat för stora insatser i Bergslagen därför att jag vet att det finns mycket av skaparkraft och utvecklingskraft i Bergslagen. Varför skall man förneka sanningar? Varför skall man sätta skygglappar på sig, när man vet att Bergslagen i dag icke är ett område som har en utpräglad småföretagsstruktur? Det är dit jag vill komma. Jag vill få människorna, kommunerna och myndigheterna och kanske t.o.m. Hugo Bergdahl, även om jag inte har alltför stora förhoppningar på den punkten, att öka ansträngningarna för att skapa flera småföretag. Om det vore bra i Bergslagen, som Hugo Bergdahl vill göra gällande, då behövdes det inga utvecklingsprogram och inga insatser för att skapa fler småföretag. Jag är överraskad av att Hugo Bergdahl här i riksdagen säger att allt är så bra i Bergslagen och att det inte behövs några insatser där. Det är i så fall sammanfattningen av den här debatten — att en ledamot av riksdagen från Västmanland helt plötsligt anser att det inte behövs några insatser i Bergslagen.
Herr talman! Det är ett rätt häpnadsväckande påstående att jag skulle ha sagt att allt är bra i Bergslagen. Om inte industriministern känner till det vill jag tala om att jag kommer just från en del av Västmanlands län som ingår i Bergslagsområdet. Jag är mycket väl medveten om alla problem, och jag håller med om att vi på alla sätt bör göra insatser för att hjälpa till att småföretag kommer i gång i större utsträckning. Att komma med sådana påståenden som dem som står att läsa i tidningen är inte att stödja utvecklingen. Jag konstaterar bara att jag har läst detta, och jag skall efter debattens slut överlämna tidningsurklippet till industriministern.

Herr talman! Birger Hagård har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att se till att riksdagens beslut efterföljs. Frågan gäller Medel för detta ändamål anvisas under de fakultetsvisa anslagen till forskning och forskarutbildning inom högskolan. I de regleringsbrev med föreskrifter för anslagsanvändningen som utfärdas av regeringen anges vilka lägsta belopp universitet och högskolor skall använda för studiefinansiering inom forskarutbildning. Högskolan tillämpar i allt större utsträckning principen att varje verksamhet skall bära sina egna kostnader. Det innebär att man tar ut kostnader för gemensamma ändamål som t.ex. bibliotek och administration från de verksamheter som drar nytta av den gemensamma servicen. Hittills har denna princip inte tillämpats på studiefinansieringen inom forskarutbildningen. Det har dock nyligen kommit till min kännedom att åtminstone ett universitet nu ändrat praxis härvidlag. Rent formellt torde detta inte direkt strida mot föreskrifterna i regleringsbrevet. Vissa indirekta kostnader kan ju i och för sig också de sägas vara kostnader för studiefinansieringen inom forskarutbildningen. Jag har dock, i likhet med Birger Hagård, utgått från att de öronmärkta beloppen faktiskt i sin helhet gått till utbildningsbidrag för doktorander och doktorandtjänster. Föreskrifterna i regleringsbrevet kommer nu att förtydligas så att beloppen i sin helhet kommer de forskarstuderande till godo.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för ett positivt svar på min fråga. Vi vet alla att det många gånger är dåligt med rekryteringen till forskarutbildningen. Ett av skälen kan vara att det är en rätt kärv situation för de forskarstuderande. Därför är det naturligtvis angeläget att de medel som är avsedda för de forskarstuderandes studiefinansiering verkligen kommer dem till del. Även jag har ett exempel från ett universitet. Möjligtvis är det samma universitet som vi talar om — jag vet inte. Jag kan i varje fall konstatera att av de dryga 81 milj.kr. som avsatts för studiefinansiering i år har man gjort nedskärningar i den lokala budgeten beträffande fyra av fakultetsanslagen på sammanlagt ungefär 4,5 milj.kr., dvs. 5 20. Till detta kommer vad man skulle betala i fråga om gemensamma ändamål. Det är naturligtvis inte bra om detta sätts i system. Öronmärker pengar gör vi, precis som utbildningsministern säger, för att vi skall veta att de går till avsett ändamål. Jag tror att det kan finnas anledning att se över det här och studera hur man hanterar dessa medel i landet i dess helhet.

Herr talman! Först vill jag tacka biståndsministern för svaret. Som det sägs i svaret är läget i Etiopien mycket allvarligt. Torkan, svälten och framför allt det nu 28 år långa kriget, som ju skapat hundratusentals flyktingar och skövlat Eritrea, har orsakat en katastrofsituation. Min interpellation handlar om vad Sverige gör och kan göra för att medverka till att hjälparbetet kan fortsätta oavbrutet och vad vi gör för att förhandlingar om en fredlig lösning kommer till stånd mellan de stridande parterna. Den första delen av interpellationen blev mycket tillfredsställande besvarad. Biståndsministern framhåller att Sverige på flera sätt sökt påverka. Det tycker jag är utomordentligt bra. Den andra delen av interpellationen handlar om hur själva orsaken till en stor del av svälten och katastrofsituationen skulle kunna undanröjas, hur man med andra ord skulle kunna åstadkomma fred. Jag måste säga att jag är en aning besviken på den delen av svaret. Den är tyvärr mindre utförligt besvarad. År 1950 beslöt FN:s generalförsamling om en federation mellan Etiopien och Eritrea under självstyre. År 1952 blev detta formellt genomfört. Under 1950-talet införlivades Eritrea successivt i Etiopien, vilket strider direkt mot generalförsamlingens överenskommelse. Befolkningen i Eritrea var 1962, när Eritrea formellt blev införlivat, starkt emot införlivandet, även de som tidigare hade förespråkat en federation med Etiopien. Många av dem som förespråkade federation tvingades bli politiska flyktingar i samband med införlivandet. Motståndsrörelsen tog till vapen 1962. Sedan dess har det rått ett krig. Den etiopiska armén har bekämpat den eritreanska befolkningen. De senaste 13 åren, sedan Haile Selassie störtades, har det handlat om ett rent terrorkrig mot civilbefolkningen. Självfallet är detta till en stor del skulden till svältkatastrofen. Det är av utomordentlig betydelse att kriget upphör och att det eritreanska folket självt får avgöra sin egen framtid. Om detta finns inte en rad i biståndsministerns svar utan bara några kryptiska meningar om att vi vill bidra till en process som kan leda till fred om parterna markerar sin vilja. Biståndsministern hävdar också att parterna i konflikten inte har lämnat något entydigt besked. Jag skulle därför vilja fråga biståndsministern: Vad är det parterna skall markera sin vilja för? Vad är det för villkor den svenska regeringen ställer för att kunna uppfatta att parterna markerar sin vilja för fredsprocessen? Det är väl känt att Etiopien inte på något sätt vill förhandla om en fred. Man anser att motståndsrörelsen EPLF helt enkelt är ett gäng banditer som man således inte behöver förhandla med. Däremot har EPLF sagt sig vara villig att låta den eritreanska befolkningen själv avgöra sin framtid, även om man i och för sig har tagit ställning för ett självstyre. Jag tycker det skulle räcka som kriterium för ett entydigt besked om en process som kan leda till fred att EPLF är villig att förhandla och diskutera hur befolkningen i Eritrea skulle kunna få möjlighet att bestämma över sin framtid. Vad tycker den svenska regeringen bör ske i Etiopien — är det förhandlingar som avses? Är den svenska regeringen i så fall beredd att trycka på den etiopiska regeringen för att förmå den att sätta sig ner och inleda förhandlingar med motståndsrörelsen? I interpellationen säger biståndsministern också att regeringen följer utvecklingen i regionen. Detta uttalande är till intet förpliktande. I DN för några veckor sedan skrev Afrikaexperten Basil Davidson att avgörandet nu förefaller att vara nära i Eritrea. De senaste månaderna har visat att EPLF har haft förmågan att vinna betydande militära segrar, och sålunda kan det hända att det blir ett militärt avgörande inom kort. Mot bakgrund av att Sverige har ett långvarigt engagemang i Etiopien och även Eritrea har vi ett särskilt ansvar för att fred kommer till stånd. Det vore mycket beklagligt om Sverige skulle komma att anklagas för svek, om vi genom bristande agerande skulle hamna vid sidan om i utvecklingen. Det har nu varit krig i nästan tre decennier, varav det under de senaste 13 åren har varit ett rent terrorkrig. Jag hoppas att Lena Hjelm-Wallén här och nu skulle vilja klargöra att regeringen avser att göra något mer än att följa utvecklingen.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Maria Leissner säger att detta är ett mycket upprörande krig som har pågått mycket länge och att det dessutom är svårt att se någon lösning på det. Då kan man fråga sig: Kan Sverige göra något direkt? Vad vi har gjort och vad vi kommer att fortsätta att göra är att till den etiopiska regeringen, liksom till motståndsrörelsen, framföra att svälten inte får utnyttjas i krigföringen, att vi har en beredvillighet att ställa upp och hjälpa till i en process som skulle kunna leda till fredliga förhållanden. Men det är här jag konstaterar att vi inte kan göra detta om ingen önskar vår medverkan. Vi har åtskilliga gånger framfört vår ståndpunkt till samtliga parter i konflikten. Vi har också sagt att man kan se oss som en förmedlande part i det här sammanhanget, om parterna själva så önskar. Senast vid mitt besök i Etiopien hade jag tillfälle att diskutera både med utrikesminister Berhanu Bayih och med statschefen Mengistu om Eritreafrågan. Man kan också fråga sig: Kan vi internationellt göra någonting? Det internationella samfundet borde uppmärksamma konflikten i norra Afrika mer än vad som sker i dag — det håller jag med om. Sedan kan man fundera över i vilka fora arbetet skulle kunna ske. Tyvärr har FN hittills inte visat sig vara särskilt framgångsrikt när det gäller att få till stånd en lösning på den här typen av konflikter. Problemet — enligt vad vi har fått fram hittills — är att ingen av parterna är beredd att gå in i en förhandlingslösning. Det vi då kan göra är att arbeta med långsiktigt förtroendeskapande åtgärder för att förankra principen om förhandlingar och förhandlingsuppgörelser, att kartlägga kompromissviljans gränser och därmed försöka lägga en grund för ett närmande mellan parterna. Det är ändå där det hela måste börja. Detta är riktmärket för den svenska inställningen i Eritreafrågan, och det bör det vara även framgent.
Herr talman! Uppenbarligen är den svenska regeringens syn ändå att det borde komma till stånd någon förhandlingslösning i konflikten. Då ställer jag mig fortfarande undrande till vad det är som vi från vår sida har sett av EPLF:s agerande som skulle tyda på att EPLF är motståndare till en förhandlingslösning. Man har faktiskt vid ett flertal tillfällen sagt att man vill få till stånd en diskussion där de eritreanska människorna själva får bestämma över sin egen framtid. Man är alltså inte i första hand intresserad av att villkorslöst få igenom sin egen ståndpunkt om självständighet. Det råder inget tvivel om att det är den etiopiska regeringen som har motsatt sig förhandlingar. Av det skälet vill jag återigen fråga biståndsministern om den svenska regeringen skulle kunna tänka sig att utnyttja sina kanaler och utöva påtryckningar på den etiopiska regeringen för att förmå den att sätta sig ned vid förhandlingsbordet. Det skulle vara av utomordentligt stor betydelse, och det skulle också vara ett sätt för oss att ta det ansvar som jag menar att vi har när det gäller konflikten mellan Eritrea och den etiopiska regimen. Man kan ana en annan ståndpunkt i svaret. Jag hoppas att Lena Hjelm-Wallén kan motbevisa mig på den punkten. I svaret tas inte ställning för den eritreanska befolkningens rätt att själv få bestämma över sin framtid. Vad är det för fel på den principen? Det kan föda en misstanke om att den svenska regeringen i själva verket har tagit ställning för Etiopien i denna konflikt, om inte regeringen agerar för att få till stånd en fredlig lösning baserad på principen om självbestämmande för den eritreanska befolkningen.
Herr talman! Sverige tar framför allt ställning för att de fattiga, utsatta människorna i Etiopien skall få fred. Jag menar då befolkningen i hela Etiopien, även i de norra delarna inkl. Eritrea. Det är det viktiga. Man kan knappast lösa konflikten genom att säga att den ena parten har rätt. Här måste man förhandla. Det har vi framfört till den etiopiska regeringen. Jag nämnde förut mitt besök i Etiopien för bara en månad sedan. Vi har också haft besök här från Etiopien, och vi har då framfört samma uppfattning. Vi har sagt samma sak till de olika befrielserörelserna i Eritrea. Det finns alltså fler befrielserörelser i Eritrea. EPLF är inte den enda. Vi har kunnat konstatera att det dess värre råder brist på förhandlingsvilja. Vi har sagt att man bör ompröva den inställningen, t.ex. inom den etiopiska regeringen. Man har där lagt fram förslag om en ny konstitution som möjliggör en viss autonomi för olika regioner. Det borde vara en utgångspunkt för att kunna föra diskussioner. Man bör ta fasta på de faktiska omständigheterna. Detta med den nya konstitutionen är en sådan omständighet. En annan är den utbredda svälten, som borde leda till att båda parter låter människors överlevnad gå före kriget.
Herr talman! Jag instämmer i formuleringen i statsrådets svar, att svälten aldrig får bli ”en bricka i spelet i detta krig”. Alla former av agerande som förhindrar hjälparbete att äga rum och hjälpsändningar att komma fram till Eritrea och övriga drabbade områden i Etiopien måste naturligtvis fördömas. Därvidlag råder ingen skillnad i mening mellan mig och biståndsministern. Jag noterar också ett annorlunda tonfall i biståndsministerns senaste inlägg, jämfört med det i interpellationssvaret, beträffande möjligheten av en förhandlingslösning i Etiopien. Det är tillfredsställande att ana att regeringen kanske kommer att slå in på ett nytt spår för att verkligen ta itu med en av de viktigaste orsakerna till svältproblemet och katastrofsituationen, nämligen kriget. Jag hoppas att så blir fallet. Detta krig har nu pågått i snart tre decennier. Orsaken till kriget ligger i att Etiopien i strid mot FN-beslutet 1950 införlivade Eritrea med Etiopien. I FN-beslutet nämns att federationen mellan Etiopien och Eritrea i huvudsak skall gå ut på gemensamt samarbete eller etiopisk överhöghet när det gäller försvar, utrikesaffärer, valuta, utrikeshandel och andra saker. Det vore naturligtvis mycket positivt om man kunde nå tillbaka till en sådan situation och att detta alternativ, det nu över tre decennier gamla FN-beslutet, kunde utgöra en möjlig modell för en framtida lösning av konflikten mellan Etiopien och Eritrea, där det väsentliga är att den eritreanska befolkningen har rätt till självbestämmande. Därför vill jag till slut upprepa min fråga till biståndsministern om den eritreanska befolkningens rätt till självbestämmande: Vad anser regeringen om detta?
Herr talman! För att svara på Maria Leissners fråga vill jag säga att det är så att den svenska regeringen erkänner stater. Vi ger inte något erkännande åt olika rörelser. Denna principiella inställning innebär inte att vi frånkänner ett folk grundläggande frioch rättigheter. Vad gäller den eritreanska befolkningen vill vi naturligtvis ha en lösning som fullt tillgodoser dess grundläggande frioch rättigheter.

Herr talman! Bengt Silfverstrand har frågat på vilket sätt den svenska regeringen är beredd att medverka internationellt och genom egna insatser för ökad humanitär hjälp till det afghanska folket samt vilken beredskap regeringen har för att så snart läget medger kunna medverka i ett återuppbyggnadsarbete i det svårt sargade landet. Sverige lämnar ett omfattande stöd till flyktingar genom FN:s flyktingkommissarie och Världslivsmedelsprogrammet. Efter Sovjetunionens invasion i Afghanistan har Sverige även lämnat direkta humanitära bidrag om totalt 80 milj.kr., huvudsakligen genom FN:s flyktingkommissarie och enskilda organisationer, till de afghanska flyktingarna i Pakistan. Sverige har även bistått den krigsdrabbade afghanska civilbefolkningen med humanitär hjälp om totalt 70 milj.kr., bl.a. mat och mediciner, som förmedlats av Svenska Afghanistankommittén och Lutherhjälpen. Afghanistankommittén utför ett utomordentligt gott arbete. Ungefär 80 96 av de mediciner som når av gerillan behärskade områden kommer från kommittén. Svenska regeringen välkomnar efter många års förhandlingar de avtal som nu har ingåtts i Gendve. Dessa avtal utgör ett första steg mot en lösning av konflikten i Afghanistan. Avtalens främsta innebörd är att de sovjetiska ockupationstrupperna skall lämna landet. Det internationella givarsamfundet, inkl. FN-organen, är nu i färd med att förbereda repatrieringsoch rehabiliteringsinsatser. Regeringen har redan aviserat att Sverige är berett att fortsätta och ytterligare utvidga stödet till det afghanska folket. Mina intryck från mitt besök i Pakistan nyligen understryker oklarheten i den politiska situationen. Det är omöjligt att nu säga när flyktingarna kommer att börja återvända. Ett omfattande förberedelsearbete för de mycket stora insatser som erfordras har dock inletts. När insatser i Afghanistan blir möjliga kommer såväl det politiska läget som säkerhetsfrågor att kräva att biståndet samordnas inom FN:s ram. För detta talar även effektivitetssynpunkter. Från svensk sida har vi sedan länge betonat vikten av en stark samordning på hög nivå inom FN. Detta torde bäst ske genom att en särskild FN-samordnare utses. förutsett stora och ökande behov av insatser till förmån för det svårt drabbade afghanska folket. Utrymme finns därför inom i första hand repatriering och återuppbyggnad. I kontakter med FN och potentiella givarländer verkar Sverige för en stor internationell uppslutning för att tillfredsställa de omfattande hjälpbehoven i Afghanistan.

Herr talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för svaret på min interpellation. Sovjetunionens åttaåriga ockupation av det här fattiga och underutvecklade landet i Centralasien är ett av de värsta exemplen på kränkning av folkrätten och brott mot mänskliga rättigheter som världshistorien känner. 12 000 av Afghanistans 22 000 byar har förstörts eller övergivits. Skördarna i landet har minskat med 40 96 i genomsnitt. Sekelgamla och mycket sinnrika underjordiska vattenledningar har förstörts i många torrområden. Sovjetunionens brutala krigföring har drabbat stora delar av civilbefolkningen. Värst utsatta är barnen. På Röda korsets sjukhus i den pakistanska gränsstaden Peshawar har jag med egna ögon sett barn med sönderskjutna ansikten och barn med avslitna armar och ben. Flera bedömare varnar nu för en massvält som hotar att döda ännu fler människor. Hittills beräknas ca 1 miljon civila offer ha skördats i det grymma kriget. Jag är, som också framgår av interpellationen, givetvis väl medveten om det oerhört komplicerade politiska läget i Afghanistan och de betydande svårigheter som föreligger att förutsäga den militära och politiska utvecklingen i landet under den närmaste tiden. Ändå är det väsentligt att redan nu understryka att Afghanistans återuppbyggnad torde bli en av efterkrigstidens största biståndsuppgifter. Det är därför väsentligt att omgående planera och förbereda biståndsinsatser som kan sättas in i större skala så snart tillfälle erbjuds. Viktigt är också att undersöka möjligheterna att göra insatser även om total fred inte inom överskådlig tid kan skapas i hela landet, något som förefaller osannolikt. Vilka är t.ex. förutsättningarna att kunna samarbeta med lokala motståndsgrupper som kontrollerar mindre områden? I debatten har ofta gjorts gällande att Sverige blundar för Sovjets skändliga övergrepp mot Afghanistan, och att vi inte gjort tillräckliga biståndsinsatser för landet. Biståndsministerns svar är mycket klargörande på denna punkt. Det förtjänar att understrykas att Sverige gjort vad som rimligtvis kan begäras utifrån de förutsättningar som råder i fråga om biståndsinsatser i ett land som befinner sig i inbördeskrig. Man kant.o.m. påstå att vår humanitära hjälp till landet varit synnerligen effektiv. Mycket få biståndsorganisationer har lyckats bedriva biståndsarbete av något mera organiserat slag inne i Afghanistan. Det är egentligen bara den norska och den svenska Afghanistankommittén och den franska organisationen Läkare utan gränser som kunnat arbeta inne i gerillans områden. Här förtjänar verkligen Svenska Afghanistankommitténs insatser att framhållas. Bara i år har Afghanistankommittén förmedlat 30 milj.kr. Kommittén driver ett 50-tal sjukvårdskliniker och ansvarar för 800 sjukvårdare. Det är merparten av den befintliga sjukvården i gerillakontrollerat område, som biståndsministern också påpekar. Dessutom ansvarar kommittén för skolundervisningen för 37 000 barn. Därutöver görs stora insatser bland flyktingar utomlands. En första förutsättning för att ett samordnande av de internationella biståndsinsatser skall kunna komma till stånd är givetvis att Sovjettrupperna lämnar Afghanistan. Enligt det avtal som nu ingåtts i Geheve skall reträtten vara fullbordad i februari 1989. Även om oklarheten i den politiska situationen är påtaglig, måste förberedelser göras för att man skall kunna öka den humanitära hjälpen till Afghanistan. Det kanske allt annat överskuggande problemet — 5 miljoner afghanska flyktingars repatriering — kräver också noggranna överväganden. Kan flyktingar över huvud taget återvända till hemlandet under nu rådande förhållanden? Vad innebär UNHCR:s förberedelser för flyktingarnas återtåg? FN:s flyktingorgan avser uppenbarligen att snarast etablera sig i huvudstaden Kabul. Finns det planer och förutsättningar för flyktingarbete också utanför Kabulområdet? Jag vore tacksam för ytterligare någon kommentar kring flyktingproblematiken från biståndsministerns sida.
Herr talman! Flyktingproblematiken är naturligtvis den allra största frågan när man skall bistå Afghanistan, sedan det väl har blivit fredliga förhållanden där. Jag vill gärna säga att vi vet en hel del om de flyktingar som finns i Pakistan, i området runt Peshawar. Bengt Silfverstrand och jag har båda besökt området, liksom många andra svenskar, och Svenska afghanistankommittén utför ett mycket gott arbete där. Men jag vill erinra om att det också i den andra riktningen finns omfattande flyktingskaror, nämligen i Iran, och om dem —2 miljoner tror man de är — vet vi väldigt litet. Den flyktingrepatriering som skall äga rum från Pakistan är svår nog, men problemen kan vara ännu större i fråga om de flyktingar som finns i Iran, eftersom det internationella givarsamfundet vet så litet om både deras behov och deras situation. Så till den fråga som Bengt Silfverstrand här tog upp — de politiska problemen med de kontakter som FN-organ måste ha. Det är ju så att flyktingkommissarien måste ha förbindelser också med den nuvarande regimen i Kabul, detta för att vid en repatriering kunna bistå och skydda flyktingarna när de flyttar tillbaka till sina hembyar. Sådant arbete innebär alltid att man måste ha kontakter med alla parter som är inblandade i en konflikt. Det kan vara regeringar, motståndsrörelser, lokala makthavare, olika lokala myndigheter osv. Det här är ingen ny uppgift för UNHCR, så jag tror att de som sköter dessa frågor skall, med sin erfarenhet, kunna hantera också detta. Flyktingkommissariens medverkan vid repatriering av flyktingarna regleras ju också i Genåéveavtalen. Här förutskickas de kontakter som skall förekomma med regeringarna i Afghanistan och Pakistan. Personligen har jag den uppfattningen att flyktingarnas återvändande till hembyarna kommer att ta tid. Först måste säkerhetsläget vara ordentligt känt och acceptabelt. Sedan måste också en del låt mig säga första sortens biståndsinsatser ha gjorts, t.ex. minröjning och byggande av vägar och broar, liksom att de afghanska flyktingfamiljerna skickar någon hem till byn för att se hur det är där och kanske börjar med dessa ”första åtgärder”. Allt det här innebär att det hela tar tid. Men med hänsyn till att 60-70 90 av flyktingarna i Pakistan kommer från de angränsande provinserna i Afghanistan finns det ändå möjligheter att verksamheten börjar, och börjar på ett sätt som inte riktigt kan kontrolleras av vare sig FN-organ eller enskilda organisationer, utan flyktingarnas egen hemlängtan kommer att avgöra hur snabbt det går. Det viktiga i detta läge är att vi alla — bilaterala givare, enskilda organisationer och FN-organen — är förberedda för detta, och att man nu intensifierar förberedelsearbetet. Det är viktigt att FN tar ledningen för detta, och vi hoppas att FN snart utser en samordnare på en hög nivå.
Herr talman! Jag vill tacka biståndsministern för det kompletterande inlägget. Den andra delen av frågan har ju mycket stark anknytning till det politiska läget. Jag har således full förståelse för agerandet i nuvarande situation — själva fysiska tillbakadragandet har ju knappast ens påbörjats. Vi vet att det snarast föreligger nästan total oenighet bland motståndsgrupperna, och det är beklagligt. Det fanns alltså anledning att ställa frågan om flyktingkommissariens roll, med tanke på att det har gjorts uttalanden från den afghanska motståndsrörelsens sida om att man inte accepterar de lösningar och förslag som har presenterats. Men därom kan vi naturligtvis inte veta särskilt mycket. Det viktiga är att vi utnyttjar alla möjligheter — självfallet då bl.a. genom FN. Det är viktigt att det är FN som har en samordnande uppgift. Jag är mycket tillfredsställd med att vi nu har en beredskap för katastrofinsatser. Inom överskådlig tid torde det behövas sådana. Dessutom måste vi utnyttja varje möjlighet när det gäller att förstärka hjälpen och att slå vakt om det fina svenska arbete som bedrivs av Svenska Afghanistankommittén, kraftigt uppbackad av regering och riksdag.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag är beredd att vidta eller föreslå åtgärder för att lösa problemen med säkerhet och viltvård vid älgjakt ovan odlingsgränsen. Markägaren har den jakträtt som följer med äganderätten. Inom renskötselområdet har även medlemmar i en sameby jakträtt inom lappmarkerna och renbetesfjällen. Samernas jakträtt gäller på både statlig och privat mark. Denna dubbla jakträtt medför att det nya älgjaktssystemet måste få en speciell lösning i renskötselområdet. De av riksdagen förra våren godkända riktlinjerna för älgjakten inom renskötselområdet går ut på att olika licensområden överlappar varandra, precis som jakträtten gör. Varje samebys betesområde registreras som ett licensområde. Inom detta licensområde finns såväl statlig som privat mark. Den privatägda marken inom området registreras som särskilda licensområden. De statliga markförvaltarna upplåter jakträtt på statens mark. Det kan även där bli fråga om att registrera särskilda licensområden inom samebyns stora licensområde. När det först gäller kravet på produktionsanpassad jakt anser jag inte att de överlappande licensområdena skall utgöra något problem. Det är väl känt för länsstyrelsen hur stor älgtillgången och betestillgången är inom exempelvis samebyns licensområde och därmed även hur stor avskjutningen bör vara. Jag delar därför inte John Anderssons farhågor för att de dubbla licensområdena skulle medföra att kravet på produktionsanpassad jakt inte skulle uppfyllas. Säkerhetsaspekterna betonas kraftigt i regeringens jaktproposition. För att man skall få en från säkerhetssynpunkt godtagbar jakt har det förutsatts att samerna inte kommer att jaga över hela sitt licensområde samtidigt med jaktlagen på den privata eller på den upplåtna statliga marken. Jag är övertygad om att man efter överläggningar kan lösa denna viktiga säkerhetsfråga i samförstånd. I jaktpropositionen anges att en lösning kan vara att samerna och andra jakträttshavare gör en geografisk uppdelning, så att samerna inte jagar på en del av licensområdet. Den andra möjligheten är att bestämma skilda jakttider för de olika jaktlagen. En kombination av dessa alternativ är givetvis också möjlig. Länsstyrelsen har ansvaret för att nödvändiga överläggningar kommer till stånd. Med de principer som lagts fast i jaktpropositionen är jag helt övertygad om att överenskommelser som uppfyller säkerhetskraven kommer till stånd. Förhållandena är olika inom de berörda länen med en varierande grad av statligt ägd mark, privat mark och bolagsmark. Ytterligare riktlinjer för hur älgjakten skall bedrivas ovanför odlingsgränsen skulle därför inte underlätta frågans lösning. Genom en övergångsbestämmelse i jaktlagstiftningen får älgjakten bedrivas som tidigare t.o.m. år 1989. Denna tid bör givetvis utnyttjas av parterna för att man skall kunna resonera sig fram till en godtagbar lösning.

Herr talman! Först ett tack till statsrådet Lönnqvist för svaret på min interpellation. Jag vill inledningsvis säga att det inte är min mening att dramatisera frågan —- det behövs inte någon hjälp i den riktningen, eftersom frågan är nog inflammerad redan nu. Å andra sidan vill jag varna statsrådet för den förhoppning om att allt skall gå väl som kan utläsas av svaret. Det finns anledning för statsrådet att med uppmärksamhet följa frågan, då det kan komma att behövas både initiativ och åtgärder för att problemet skall kunna benas upp. Det är den s.k. dubbelregistreringen som väcker heta känslor hos de privata markägarna ovan odlingsgränsen, där samebyarna nu registrerar även privat mark som sina licensområden. Enligt rennäringslagen har de haft den rätten även tidigare, men det är en allmän mening bland fjällbefolkningen att attityden nu är hårdare. I detta sammanhang vill jag kraftigt understryka att ingen förmenar samerna att jaga älg. Tvärtom — att de har denna rätt har klart uttalats vid de jägarmöten som hållits. Vad man fruktar är att det utöver en rennäring även kommer att växa fram en älgnäring. På andra ställen i vårt land och i andra sammanhang samsas man i ett jaktlag om det finns flera jakträttsinnehavare på en jaktmark. Någon annan ordning är helt otänkbar. De flesta menar att samma förhållande rimligen borde gälla även här. Om jag skall kommentera svaret när det gäller de två speciella frågeställningarna i min interpellation, konstaterar jag att statsrådet svarar att de överlappande licensområdena inte skall bli något problem för en produktionsanpassad jakt. Jag vill då ställa en följdfråga: Vilken fördelningsprincip kommer att gälla när det finns två jaktlag på samma licensområde eller när områdena överlappar varandra? Här kommer en skälighetsbedömning in i bilden som länsstyrelsen skall göra. Det finns på detta område erfarenhet av sådan här fördelning, och vad många undrar över är om ungefär samma fördelningsprincip som den som tidigare har tillämpats skall gälla även nu, när de privata markerna tas med i licensområdena. Vad gäller säkerhetsaspekterna är statsrådet övertygad om att denna viktiga fråga skall lösas i samförstånd genom överläggningar. Det är en mycket optimistisk bedömning, med tanke på vad som hittills har skett. Det pekar mera i den riktningen att det blir fråga om den stora oredan eller, som någon sade på ett av de många sammanträden som hittills har hållits, om Vilda västern. Låt mig nämna att inte mindre än 39 jaktledare i Västerbottens inland nu har skrivit till länsstyrelsen och krävt att denna skall klarare ange gränserna för licensområdena inför årets älgjakt. Det är en mycket stor oro för att säkerheten kan komma på undantag som har gjort att de har framställt denna begäran. Jag vill också ta tillfället i akt att be statsrådet fundera över om det inte skulle vara bra ur flera aspekter att det gjordes en ordentlig utredning om hela detta frågekomplex. Det är många som hävdar att det finns åtskilliga oklarheter i lagstiftningen, kanske framför allt då det gäller tolkningen av de privata markägarnas rättigheter. Bl. a. vet jag att det finns delade meningar om vilka områden som går under benämningen utmarker — områden som är mycket viktiga just i detta sammanhang. Jag har självfallet ingen egen uppfattning i sådana här frågor, men jag tycker att om det råder oklarheter, bör något initiativ rimligen tas för att räta ut frågetecknen. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag, trots statsrådets lugna besked, utgår från att statsrådet följer utvecklingen på det här området med uppmärksamhet och är beredd att vidta de åtgärder som blir nödvändiga. Det vore ytterligt tragiskt om motsättningarna drevs upp till den grad att frågan inte blir hanterlig. Jag utgår i alla fall från att vi är överens om den saken.

Herr talman! Anledningen till min inblandning i den här debatten är de svårigheter som synes uppstå med att lösa problemen kring älgjakten ovan odlingsgränsen, problem som Andersson mycket riktigt pekar på i sin interpellation. Vi utgick ifrån att dessa problem skulle vara möjliga att lösa i samband med att vi antog den nya jaktlagen. Men det som nu utspelar sig i norra Västerbotten, Norrbotten och Jämtland visar att vi kommer att få ordentliga problem i Norrland. Dubbelregistreringen verkar bli svårare än vi hade förutsett. För Norrbottens del har vi skjutit upp ikraftträdandet till nästa år. Men redan nu ser vi motsättningarna, som jag hoppas inte skall få växa ytterligare — en sak som John Andersson också påpekade — och anta sådana proportioner att vi inte bemästrar dem. Vad som enligt mitt förmenande är viktigt är att vidmakthålla den produktionsanpassningstanke som den nya jaktlagen föreskriver. För nödvändigheten av detta talar de stora problem som växer fram i fjälltrakterna kring Arjeplog och på andra ställen i Norrbotten. Där har vi anhopningar av vandringsrenar som förstör skogen på ett sådant sätt att vi inte längre kan acceptera det. Detta är ett mönster som följer av den del av verksamheten som icke har varit föremål för produktionsanpassning under de senaste åren. Jag utgår från att produktionsanpassning vidmakthålls och att man försöker lösa frågan inom den ramen. Jakten måste vara den viltvård som vi skall beskatta stammen med. Våra krav på starka säkerhetsåtgärder får det icke tummas på. Vi måste hålla fast vid säkerhetsreglerna på ett godtagbart sätt. De anvisade vägarna för att lösa problemen med den dubbelregistrerade jakträtten borde ha varit framkomliga. Jag utgår från att vi, om ordentliga instruktioner ges, kommer att nå det målet; jag hoppas det. Kiruna jaktklubb med sina 5 000-6 000 medlemmar är i dag på det klara med hur man vill lösa problemet. Klubben utgår från att det skall vara en geografisk uppdelning av områden. Jag stöttar Kiruna jaktklubb i den tankegången. Detta vore den bästa lösningen på dubbelregistreringsproblemet. Herr talman! Jag utgår från att resp. länsstyrelse följer frågan ordentligt.

Men om det visar sig att det är rennäringslagen som är ett hinder för att man skall komma till en lösning, borde man kanske överväga en översyn även av den.

Herr talman! Jaktpropositionens syfte var inget annat än att lägga fast en del principer som i sin tur skulle kunna ligga till grund för överenskommelser mellan de berörda parterna. Det gäller alltså att förhandlingsvägen klara ut olika praktiska problem. Det ankommer i detta fall på länsstyrelsen att svara för att de nödvändiga överläggningarna kommer till stånd, och jag utgår från att så sker. Jag är naturligtvis helt ense med John Andersson och Leif Marklund om nödvändigheten av att följa frågan, dvs. se efter hur länsstyrelsen agerar och tar initiativ och hur man kommer fram till praktiska lösningar. Jag kan självfallet ge det raka beskedet att jag kommer att nära följa denna fråga. Förslaget i propositionen utgör inget hinder mot exempelvis en överenskommelse om att samerna skall ta ut sin älgtilldelning inom ett eller flera avgränsade jaktområden inom samebyn. En sådan lösning kan naturligtvis kombineras med skilda jakttider, om man vill ha det, så att också andra jaktlag kan jaga inom samma område. Sådana överenskommelser bör underlättas av att överläggningarna kan ske med utgångspunkt i ett system som förutsätter att alla berörda parter bidrar till att jakten organiseras på ett lämpligt sätt. Detta är ju ingenting nytt. Som John Andersson mycket riktigt påpekade har samerna haft denna rättighet lagfäst i ungefär hundra år, och att man då går över till ett särskilt licenssystem bör inte innebära att man inte skall kunna leva ihop på områdena. Jag vill alltså understryka nödvändigheten av att länsstyrelserna ordentligt tar tag i denna fråga, och det utgår jag från att de kommer att göra. John Andersson undrade också över vilka fördelningsprinciper som skall gälla vid fördelningen av tillstånden. En utgångspunkt är tillgången på älg. Dessutom handlar det om antalet medlemmar i samebyn, om antalet privata markägare och om den tidigare tilldelningen. Slutsatsen av allt detta bör vara att det i stort sett blir som det har varit hittills. Jag vill alltså än en gång understryka för det första att det inte är några nya principer som införs utan man har nu också i jaktlagen fastställt den rätt som samerna har till denna jakt och som har varit lagfäst i annan lagstiftning i ungefär hundra år. För det andra har länsstyrelserna dessutom ett stort ansvar för att se till att detta skall fungera, och för det tredje skall jag självfallet med stor uppmärksamhet följa denna frågas fortsatta utveckling. Jag menar att om det behövs förändringar är det länsstyrelsernas sak att påpeka det. Vi får också möjlighet att bedöma om ytterligare utredningsarbete blir nödvändigt när vi ser hur detta kommer att fungera i den praktiska verkligheten. Länsstyrelserna har alltså till uppgift att tala om ifall det behövs förändringar i lagstiftning eller i andra bestämmelser, och detta skall vara initierat av vad man kommit fram till vid de överläggningar som skall föras mellan de berörda intressenterna.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Lönnqvist för det mycket klara beskedet att han avser att mycket noggrant följa länsstyrelsernas arbete för att lösa problemet. Det är mycket bra, eftersom jag för min del ställer mig mycket tveksam till att man kommer att klara av det hela. Min inställning grundar sig på de erfarenheter som jag har. Under mer än tio år har länsstyrelsen i Västerbotten utan någon som helst framgång försökt att lösa problemet i samband med att vi har fått en fast vildrenstam nedanför odlingsgränsen. Kanske tiotusentals renar befinner sig nu året runt långt ned i Ångermanland. Jag är alltså mycket tveksam till att man skall kunna klara av de ifrågavarande problemen, då man ju inte under en tioårsperiod har kunnat klara det problem som jag nyss nämnde. I fråga om fördelningsprincipen står det faktiskt i den jaktlag som vi nyligen har fattat beslut om bara om skälighetstilldelning. Det framhålls att det saknas beräkningsgrund när det gäller fördelning. Jag har fått uppgift om hur man nu har gått till väga. Förra året fick en sameby tilldelning på 220 djur. 74 av dessa tilldelades jägare från annat håll, medan 13 jägare i samebyn lade beslag på 146 djur av dessa 220. Det uppstår farhågor bland fjällbefolkningen när privata marker tas med i licensområdet. Man frågar sig hur fördelningen kommer att bli. En annan fråga gäller rätten att jaga. Rennäringslagen ger samerna rätt att jaga. Men det får väl inte bara bli en fråga om nyanser. Det måste väl vara en markant skillnad mellan rätten att jaga och något som liknar näring eller rörelse. Det handlar ju hela tiden om hur mycket fjällbefolkningen skall tvingas att ta hänsyn, trots att det gäller den egna marken. Jag vill emellertid än en gång säga att jag är mycket glad över att statsrådet lovat att med stor uppmärksamhet följa frågans hantering framöver.
Herr talman! Med tanke på folks oerhörda känslomässiga engagemang i jaktfrågorna är jag utomordentligt tillfredsställd med statsrådets svar på interpellationen. Efter att i dag ha fått höra statsrådets inställning, utgår jag ifrån att frågan kommer att föras framåt. Det är min förhoppning att problemen skall kunna lösas i god tid, innan motsättningarna har piskats upp till en sådan nivå att vi får olust i våra jaktmarker. Jakten är trots allt en liten folkrörelse. Vi borde hålla det hela på en sådan nivå att alla kan vara sams.
Herr talman! Jag ber verkligen att få instämma i det sista som sades. Det är naturligtvis en stor förhoppning att dessa frågor skall kunna lösas på ett sådant sätt att alla kan hålla sams. Det hänsynstagande som John Andersson pekade på att den enskilde markägaren måste ta till samerna är ingenting nytt. Sådana hänsynstaganden har man fått göra sedan många år tillbaka. Det har t.o.m. varit lagfäst i hundra år. Jag utgår ifrån att länsstyrelsen skall kunna lösa detta tillsammans med de berörda parterna. Som tidigare sagts skall vi härifrån följa frågan med stor uppmärksamhet. Om det inte går att finna godtagbara lösningar, utgår jag ifrån att länsstyrelsen ber om sådana förändringar i gällande bestämmelser att man kan finna dessa lösningar.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Dock måste jag säga att jag är besviken på det, bl.a. av det skälet att det just nu i den centralamerikanska fredsprocessen finns en möjlighet för europeiska länder att påverka och stärka utvecklingen mot fred och demokrati. Jag är besviken också därför att var och en som skulle vilja att Sverige går i täten för värnet av mänskliga frioch rättigheter tvingas när han lyssnar till utrikesministern konstatera att vi i denna fråga liksom tyvärr i så många andra frågor tenderar att välja rollen som hejaklack i stället för rollen som den envetne försvararen av mänskliga frioch rättigheter. Jag måste erkänna att jag är besviken på Sten Andersson. Den här interpellationen handlar om mänskliga frioch rättigheter, vilket måhända är ett abstrakt begrepp när vi talar om det här i kammaren. Men det handlar i sin tur om enskilda människor som kastas i fängelse och som utsätts för tortyr, vilket är omvittnat inte bara av inhemska rättighetsorganisationer utan också av internationella. Det handlar om Lino Hernandez Triguero, som är samordnare för den fristående kommissionen för mänskliga rättigheter, som efter uppgörandet av fredsplanen kastades i fängelse några veckor. Och det handlar om kommissionen för mänskliga frioch rättigheter, som under svåra omständigheter får sina månatliga rapporter tryckta utomlands, i Costa Rica. I den situation som råder är det inte dessa människor och denna organisation som Sten Andersson visar sin omsorg, utan han visar sin omsorg om dem som ansvarar för förtrycket och den tortyr som sker i statssäkerhetsfängelserna. Det är en egendomlig och bisarr situation att en företrädare för Sveriges regering därigenom de facto försvarar dem som har ett betydande ansvar för situationen. Jag menar inte att Sten Andersson som person egentligen skulle vilja göra detta, men det är faktiskt den situation som uppkommer. Det var många ursäkter som vi fick höra från Sten Andersson här i dag för det förtryck och den tortyr som utövas. Han skyller på kriget. Men det är faktiskt ingen ursäkt för att man utövar tortyr och utdömer isoleringsstraff i fängelsehålor i Managua. Han konstaterar att förtryck sker på många andra håll, men det är inte heller någon ursäkt. Det intressanta med Nicaragua är att det är ett av Sveriges programländer, som har en mycket stark regim, till skillnad från många centralamerikanska länder som inte har någon kontroll på samma sätt. Sten Andersson svarar inte ens på frågan om regeringen avser att vidta några åtgärder för att ge Internationella röda korset en möjlighet att inspektera de statssäkerhetsfängelser som Röda korset entydigt uppger att man inte fått tillträde till. Sten Anderssons svar är inte något stöd till dem som försöker att hävda mänskliga frioch rättigheter, och därmed bidrar Sverige inte till fredsprocessen på det sätt som vi borde göra. I stället säger man som kabinettssekreteraren: Nu går Nicaragua i ledningen för fredsarbetet. Det säger man om ett land där sandinisterna inte bara kontrollerar nästan alla media utan t.o.m. kontrollerar ransoneringskorten, polisen och militären! Fredsplanen är inte bara ett ansvar för de avtalsslutande parterna, utan varje land har — oavsett hur framgångsrik fredsprocessen är — ett ansvar mot sina egna invånare och medborgare för att respektera mänskliga frioch rättigheter. Och om de andra länderna inte skulle nå så framgångsrika resultat som vi får hoppas på i fråga om fredsplanen, får det aldrig användas som ursäkt för att man i statssäkerhetsfängelserna i Nicaragua utövar tortyr och repression mot politiska motståndare. De politiska fångarna, som bl.a. kommissionen för mänskliga rättigheter, det liberala partiet och även det konservativa partiet pekar ut, är inte främst före detta nationalgardister eller contras, utan det är fängslade men ej dömda politiska motståndare. Några säger att det är 8 000, medan andra säger 6 300. Det liberala partiet pekar på att det bara av dess egna medlemmar finns 370 som är politiska fångar. Vi kan tvista om antalet, men förhållandena är likväl oacceptabla. Eller är det så att Sten Andersson anser att ett visst antal politiska fångar är acceptabelt? I så fall vore det av intresse att få besked här i dag om var den gränsen går. Herr talman! Jag har inte varit i Nicaragua, och det kan möjligtvis vändas mot mig. Men Sten Andersson har varit där. Jag skulle vilja fråga om Sten Andersson då talade med företrädare för det liberala partiet, som nämner att man har 370 av sina medlemmar fängslade och nämner att det finns 8 000 politiska fångar. Talade han vidare med kommissionen för mänskliga rättigheter, och fick han genom sådana samtal något motiv för att inte vilja stödja dem som motarbetas i sitt värn av mänskliga frioch rättigheter? Det är frågor som mot bakgrund av dagens svar är relevanta att ställa.

Herr talman! De mänskliga frioch rättigheterna är i Nicaragua förvisso bättre respekterade än i många andra centralamerikanska länder, men vi knyter kanske starkare förhoppningar till Nicaragua än vad som skulle vara befogat enbart vid en jämförelse med dess grannländer. En demokratisk process har ägt rum i Nicaragua, där befolkningen har kastat av sig en tidigare diktator, och därför är våra förhoppningar naturligt nog mycket starka på att man också kan leva upp till våra ideal om demokrati. Det finns en grupp av politiska fångar vilken, som Gunnar Hökmark har berört i sin interpellation, inte fått någon särskild uppmärksamhet i den internationella pressen och inte heller i utrikesministerns svar på interpellationen. Det är den grupp av fångar som inte befinner sig i det ordinarie fängelsesystemet och som inte har fängslats och fått sin dom enligt normala rättsliga procedurer, utan som kvarhållits i undersökningscentraler. De anklagas för bl.a. samverkan med contras och har på diverse andra lösa grunder hållits fängslade under lång tid, ofta utan rättegång. Det är viktigt hur man ser på det politiska läget i Nicaragua. Situationen framställs oftast i pressen och i den politiska debatten i termer av vita och svarta krafter, sandinister och contras, och det förefaller av debatten att döma inte finnas några politiska krafter emellan dessa två. Verkligheten är dock mera nyanserad än så. Det finns ett helt politiskt regnbågsspektrum mellan dessa läger. Kanske är det framför allt den demokratiska oppositionen inne i Nicaragua som behöver Sveriges stöd. Enligt uppgifter som jag har är hundratals liberala partimedlemmar fortfarande fängslade, och de är i behov av att just vi svenskar agerar för att föra fram deras intressen. Det är inte enbart fråga om liberala meningsfränder till mig, utan också om medlemmar i många av de övriga politiska partierna i Nicaragua.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig vilken utveckling jag förutser på svensk landsbygd i t.ex. ett tioårsperspektiv när det gäller befolkning, sysselsättning och service samt om vilka statliga insatser jag betraktar som viktigast för att långsiktigt främja en positiv utveckling på landsbygden i dessa avseenden. Den beskrivning Börje Hörnlund i sin interpellation ger av den regionala utvecklingen är inte korrekt. Sanningen är den att arbetslösheten har minskat och arbetstillfällena ökat i skogslänen och att det sjuder av optimism och framtidstro också på landsbygden. Den pågående landsbygdskampanjen har här blivit en viktig länk i de regionalpolitiska ansträngningarna. Genom den har det lokala engagemanget och samverkan mellan olika intressenter stärkts, vilket kommer att få stor betydelse för utvecklingen på landsbygden. Den politik regeringen bedrivit har gett positiva resultat. Under fjolåret blev befolkningsutvecklingen mera balanserad. Expansionen i Stockholm berodde i ringa utsträckning på inflyttning från andra delar av landet. Det var i stället födelseöverskott och invandring som svarade för huvuddelen av befolkningsökningen. Jag vill med detta inte påstå att alla problem skulle vara lösta. Däremot Prot. 1987 bristfällig information. ARBE pEORBygden Sedan 1982 har de regionalpolitiska insatserna kraftigt förstärkts. Detta har även kommit landsbygden till godo. De ordinarie bidragsanslagen till regionalpolitiken har mer än fördubblats sedan budgetåret 1982/83. Vidare har mycket stora särskilda regionalpolitiska insatser gjorts i bl.a. Bergslagen, norra Sveriges inland och Norrbottens län. Det är emellertid inte bara i fråga om de regionalpolitiska insatsernas omfattning som det har skett betydande förändringar sedan de borgerliga regeringarnas tid. En förnyelse av regionalpolitikens inriktning har skett. Det traditionella företagsstödet är fortfarande ett viktigt regionalpolitiskt medel, men det är inte tillräckligt för att påverka utvecklingen i önskvärd omfattning i stödområdena och på andra håll. Det gäller även att öka de utsatta regionernas attraktionskraft och utvecklingsförmåga. En allt större andel av de regionalpolitiska medlen har därför använts till utbildning, teknikutveckling och teknikspridning och andra åtgärder som syftar till att skapa kreativa och utvecklingsvänliga miljöer. Inom ramen för den kraftigt utbyggda regionalpolitiken har glesbygdspolitiken utvecklats och förstärkts. Låt mig nämna några exempel på detta. Glesbygdsstödet har successivt förbättrats och blivit ett effektivt och flexibelt stöd för förbättrad service och sysselsättning i glesbygd. Förra budgetåret lämnades 157 milj.kr. i glesbygdsstöd, varav ca 100 milj.kr. gick till drygt 1 200 småföretag i glesbygd. Sysselsättningseffekten härav beräknas till drygt 1000 personer. I årets budgetproposition föreslås ytterligare förbättringar av glesbygdsstödet. I årets budgetproposition föreslås också en kraftig förstärkning av åtgärder för att främja hemslöjden, bl.a. utbyggd konsulentverksamhet. Hemslöjden har stor betydelse som kompletterande sysselsättning för många personer bosatta i landets glesbygdsområden. De föreslagna insatserna blir därför av stor betydelse för att utveckla en levande landsbygd. Både regeringen och glesbygdsdelegationen har högprioriterat satsningar på ny teknik under senare år. Regeringen har t.ex. anslagit medel till ett utvecklingscentrum för östra Norrbotten och ett centrum för glesbygdsteknik i Pajala. Glesbygdsdelegationens och televerkets satsning på de s.k. telestugorna är ett annat exempel. Telestugorna skapar jobb och förbättrar kunskapen om den nya tekniken i bygden. Småskalig teknik kan få stor betydelse för landsbygdens utveckling. Styrelsen för teknisk utveckling har haft regeringens uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla en småskalig teknik för livsmedelsindustrin med syfte att stärka den lokala livsmedelsförsörjningen och höja förädlingsgraden för lokalt producerad råvara. I regeringens Norrbottensproposition föreslås medel anvisade för försöksverksamhet i Norrbottens län. STU fick förra torsdagen också i uppdrag av regeringen att kartlägga inom 28 vilka ytterligare sektorer det är möjligt att utveckla en småskalig teknik i syfte att behålla och utveckla produktion på små orter och på landsbygden. Regeringens propositioner under budgetåret angående särskilda regionalpolitiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland samt Norrbottens län innehåller flera förslag av stor betydelse för landsbygdens utveckling. Det gäller t.ex. resurser för förnyelse och utrustning inom gymnasieskolan, medel för utökad kommunal vuxenutbildning och för högskoleutbildning, huvudsakligen i form av decentraliserad utbildning och distansutbildning. Med dessa åtgärder skapas förutsättningar för att sprida bl.a. högre utbildning till inlandet och att bevara och utveckla de för inlandet så betydelsefulla gymnasieutbildningarna. I nämnda propositioner har också föreslagits treåriga program för intensifierat skogsbruk, som bl.a. syftar till ökad sysselsättning främst i glesbygden. Ett särskilt åtgärdsprogram för jordbruket i norra Sverige genomförs. Totalt omfattar detta program 100 milj.kr., och i budgetpropositionen har föreslagits att ytterligare 80 milj.kr. anvisas för genomförandet. Viktiga är här försöken att stimulera till kompletterande verksamheter i kombination med jordoch skogsbruket. Om jordbruket kombineras med småindustri, hantverk, turism m.m. kan försörjningsunderlaget förbättras och sysselsättningen tryggas, vilket får stor betydelse för många bygders framtid. Vad gäller sektorssamordning i syfte att bibehålla service på landsbygden så är jag väl medveten om behovet och svårigheterna. Det regionalpolitiska arbetet måste präglas av en helhetssyn, där alla politikområden tar sitt regionalpolitiska ansvar, där insatser inom jordbruk, industri, kommunikationer, utbildning och många andra områden vävs samman till en långsiktig och sammanhållen politik som stärker landet och landsbygden. Regeringen har på olika sätt försökt åstadkomma detta genom t.ex. åläggande i verksförordningen att regionalpolitiska hänsyn skall tas. Vidare bör nämnas länsstyrelsernas samordningsansvar och statssekreterargruppens arbete. Regeringen kommer dessutom inom kort att tillsätta en utredning som skall bedöma och precisera statens regionalpolitiska och sociala ansvar på postoch teleområdet. Men det räcker inte med att se över formella regler. Inom kommuner och statliga myndigheter måste komma till stånd nya arbetssätt som befrämjar samarbete, helhetssyn och decentralisering. Jag tror att en viktig effekt av landsbygdskampanjen kommer att bli en bättre och naturligare samverkan mellan olika parter i framtiden. Det bör finnas utrymme för litet djärva experiment. Vissa myndigheter bör exempelvis kunna dela på kontor eller personal för att på så sätt behålla gemensam service även på små orter. Vad gäller Börje Hörnlunds direkta fråga till mig så vill jag erinra om att en regionalpolitisk kommitté just nu arbetar med dessa frågor. Dess slutsatser och förslag kommer att presenteras om cirka ett år. Kommittén skall bl.a. uppmärksamma sektorspolitikens betydelse i glesbygden och åtgärder som underlättar kombinationssysselsättning. Utan att föregripa dess slutsatser vill jag dock säga att jag för egen del ser optimistiskt på landsbygdens utvecklingsmöjligheter. Visst finns det många problem, men med regeringens politik för förnyelse och utveckling, där en lokal resursmobilisering ligger i botten, finns det anledning att se positivt på landsbygdens utvecklingsmöj ligheter under 1990-talet. Utgångspunkten måste då vara att ta till vara de lokala förutsättningarna och samtidigt utveckla och bygga upp kompetens i regionerna. Viktiga inslag i en sådan politik är bl.a. utbildning, teknikspridning, glesbygdsstöd och sektorssamordning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det var fem sidor långt, men det gav inte svar på mina frågor. Industriministern ödslar stort utrymme på länsutveckling och storstadsutveckling för att inte tala om de stordåd som han anser att regeringen har uträttat. Jag har en karta över kommunnivån, och den visar vilka kommuner som har farit illa av den socialdemokratiska koncentrationspolitiken. På kartan har avfolkningskommunerna markerats, och de är mycket dominerande. Kartan talar ett helt annat språk än interpellationssvaret. När man talar om landsbygdens utveckling är läget egentligen väsentligt besvärligare än vad den här kartan visar. Inom kommunerna råder nämligen stora skillnader. Industriministern brukar framhålla att Västerbotten är ett folkökningslän, och därmed skulle det inte finnas några större problem. Ja, Umeå ökar, men flertalet andra kommuner far katastrofalt illa av den socialdemokratiska politiken. Jag har studerat några församlingar. Bara under 1987, som Thage G Peterson brukar framhålla är det år då regionalpolitiken vände till det bättre, minskade befolkningen i Saxnäs församling på ett enda år med 6,3 270, Björksele församling minskade med 5,2 26, Holmön med 4,6 2, Risbäck med 3,9 90 och Kallträsk med 3,8 26. Dessa siffror är inte unika för Västerbotten; förloppet är likadant i andra län. Industriministerns interpellationssvar ger inga svar på mina frågor, och vad värre är: det har en uppbyggnad som i grunden är falsk. Den regionalpolitiskt ansvarige ministern berör också länsanslagen. I detta sammanhang vill jag påminna om att Thage G Peterson som socialdemokratisk riksdagsman var emot införandet av länsanslagen. Att de i dag har den nivå som de faktiskt har beror på att Thage G Peterson lidit en serie nederlag i denna kammare. Men dessa anslag behöver ändå höjas. Bara i mitt län fanns det den 1 april ansökningar som inte kunde bifallas på grund av att det inte fanns medel kvar. Det fattades 10 milj.kr. för att utveckla bl.a. småföretag i glesbygd och 6 milj.kr. till lokaliseringsbidrag. Hade Thage G Peterson fått råda, hade länsanslaget till länet varit 30 milj.kr. lägre. Då skulle det ha fattats 46 milj.kr. Det behövs en serie åtgärder för att utveckla hela vårt land. Från centerpartiets sida har vi föreslagit att länsanslagen skall höjas med 112 milj.kr. till 802 miljoner. Vi har därutöver föreslagit att 100 milj.kr. skall avsättas till direkt landsbygdsutveckling. Vi föreslår att 1 öre av vattenkraftsvinsterna får återgå till vattenkraftskommunerna. Vi föreslår att grusvägnätet inom länsvägnätet upprustas och beläggs under en tioårsperiod. Det skulle ge många många jobb och framför allt skapa framtidstro och ge framtidsförutsättningar. Vi föreslår ett program för att utveckla landsbygden. Vi föreslår att man får bygga kommunala och privata industrihus i stödområdena A och B och i landsbygdsdelarna av stödområde C med ordentligt stöd. Vi föreslår att man använder folkhögskolorna för att utbilda landsbygdsutvecklare och ledare ute i glesbygderna. Vi föreslår att man gör särskilda insatser för kvinnligt företagande på landsbygden. Vi föreslår att reseavdragen förbättras i stället för försämras. Socialdemokraterna har ju gång på gång genomfört och föreslagit försämringar. Vi föreslår att den kommunala skatteutjämningen förbättras. Vi föreslår starkt differentierade arbetsgivaravgifter i vårt land. Och vi föreslår en kraftig satsning på småföretagen. Vi har flera förslag på energiområdet, som skulle ge massor av jobb och utveckling i de mera landsbygdsbetonade delarna. Slutligen vill vi att man skall se jordbruket som den framtidsresurs det är. Det här är att vända utvecklingen. Statsministern talade den 1 maj om mekaniker Peterson. Mekaniker Peterson har i ena handen en oljekanna och i den andra en näve grus. Med oljekannan dränker han redan överheta regioner och storföretag som Volvo och Saab. I de nio tiondelar av riket som är landsbygd med småorter och centralorter sprids grus. Mitt råd är: Släpp gruset och använd oljekannan på rätt ställen!

Herr talman! Industriministern ger i interpellationssvaret till Börje Hörnlund enligt mitt sätt att se en alltför glättad bild av landsbygdens utveckling. Det finns uppenbara problem i många små inlandskommuner. Befolkningsutvecklingen är ur led. Börje Hörnlund har visat på en del sådana problem. Vissa åldersgrupper finns t.ex. inte längre i somliga delar av inlandet. En snedfördelning mellan könen råder. Det s.k. Pajalaproblemet finns på flera håll i glesbygderna — kvinnorna har lämnat bygden för arbeten på andra håll i landet. Uppenbara problem råder att rekrytera nyckelpersoner till glesbygdskommunerna. Jag har vid upprepade tillfällen ställt frågor till utrikesministern: Hur skall nyckelpersoner kunna rekryteras och hur skall medflyttande kunna få ett arbete på den nya orten? Vad vill regeringen göra åt detta? Jag kanske kan få svar i dag — det skulle vara intressant. Industriministern talar om hur optimismen och framtidstron spirar. Om regeringen vill bidra till optimism och framtidstro, måste dessa människor mobiliseras. Det är endast människorna som kan skapa en sysselsättning som inger optimism och framtidstro. Därför måste regeringen lätta på olika regler och skapa förutsättningar för kombinationer av verksamheter — och då inte dikterade utifrån centralt styrande regler och förordningar, utan utifrån smidighet och närhet till beslutsfattarna. Som industriministern sade i sitt svar beslutade regeringen i höstas om en ny verksförordning, enligt vilken de statliga verken skall få i uppgift att bl.a. ta regionalpolitiska hänsyn. Industriministern sade förra veckan när han var i Sundsvall att man inte kan acceptera exempelvis att postservicen inte fungerar varje dag. Trots detta påstående och trots den nya verksförordningen försämrar postverket servicen genom olika centraliseringsåtgärder. Postverket planerar att flytta paketsorteringen från nuvarande central i Ånge till Umeå. Postkupéerna i landet dras in. Det försämrar givetvis servicen i glesbygden. När postkupén på sträckan Stockholm-Boden drogs in, försämrades servicen i Norrlands inland radikalt. De stora postterminalerna i Stockholm, Göteborg och Malmö fungerar dåligt. Postflyget är känsligt för väder och vind. Det talas om att osorterad post dagligen ligger kvar på de stora terminalerna. Allt detta har man gjort för att försämra servicen i glesbygden. Man undandrar alltså postpersonal ute i glesbygden arbetstillfällen. Dessutom har postverket regler som säger att när företag övergår till frankeringsmaskin, registreras den statistiken centralt. Det innebär att de små poststationerna kanske får läggas ned. Statistiken talar sitt tydliga språk. Jag accepterar inte att man bedriver en regionalpolitik, som innebär att verksamhet flyttas från en glesbygd i ett skogslän till en centralort i ett annat skogslän. Men detta är kanske socialdemokratisk regionalpolitik. Herr talman! Jag har ställt frågan till ordföranden i glesbygdsdelegationen vad som skall hända efter landsbygdskampanjen. Jag frågade hur den skall följas upp och vilka insatser som skall göras. Hans svar var att det var en s.k. bra fråga. Hur ser industriministern på landsbygdskampanjen? Skall den följas upp från regeringens sida, och hur skall det i så fall ske? Om landsbygden skall överleva, måste de kreativa krafterna på landsbygden stimuleras. Regionerna måste själva avgöra vilken eller vilka verksamheter som skall bedrivas. Glesbygdsstöd och projektmedel måste få disponeras friare. Länsstyrelserna måste ta ett större ansvar för medlen och insatserna. Samhällsservicen måste finna nya former. Samverkan med privata verksamheter måste stimuleras. Det finns alltför många exempel på att man gör satsningar samtidigt som samhällsservicen dras in. Det är en socialdemokratisk politik som inte leder till utveckling. Om man vill ha utveckling på detta område, krävs det en liberal regionalpolitik, som innebär att man tror på de enskilda människornas förmåga att ta egna initiativ och att utveckla sin bygd.

Herr talman! Börje Hörnlund avslöjade ordentligt var han står. Han tror uppenbarligen att man kan bedriva regionalpolitik församlingsvis, utan hänsyn till utvecklingen i stort i ett län. Jag har länge anat att han tror att man måste bedriva regionalpolitik församlingsvis. Men med den inriktning som han har — dvs. att varje enskild församling i Sverige alltid skall ha oförändrad, eller t.o.m. större, folkmängd — går det egentligen inte att seriöst diskutera regionalpolitik. Detta med oljekannan är en bra beskrivning av den socialdemokratiska näringspolitiken och regionalpolitiken. Den politik som denna regering står för har nämligen varit framgångsrik för svenskt näringsliv och även för de små företagen. De små företagen har i dag hög lönsamhet och god soliditet, investerar mycket och bygger för framtiden. Jag träffar knappt några missnöjda småföretagare längre, utan de tycker bra om regeringens näringspolitik. Nyföretagandet är mycket omfattande i vårt land. 70 000 nya småföretag på fyra år är ett rekord, som andra länder avundas oss. Detta betyder att politiken med oljekannan har varit framgångsrik. Börje Hörnlund missförstår detta med gruset. Om jag har grus i en hand, är det uppsamlade rester av de stora stenar som de borgerliga regeringarna lade som hinder för en sund utveckling i näringslivet. Jag har haft mycket besvär på grund av att den politik som fördes lade stenar i vägen för nästan all utveckling. Nu börjar vi få bort de stenarna, och kvar är bara litet grusrester. Efter hand skall vi ta bort också dem, Börje Hörnlund, och därmed kan vi lämna den borgerliga regeringsperioden i hävdernas värld. Däremot vill jag påminna Börje Hörnlund om en sak, nämligen att centern hade ansvaret för regionalpolitiken åren 1976-1982. När centern fick överta ansvaret för regionalpolitiken vid tillträdet 1976 ökade skogslänens befolkning med ca 6 000 personer, men när centern lämnade över det regionalpolitiska ansvaret 1982 var minskningstakten oerhört snabb, då skogslänens befolkning minskade med ca 4 000 personer. Det säger allt om centerns ambition och förmåga i regionalpolitiken. Jag tvingas, herr talman, ännu en gång konstatera att Börje Hörnlund som vanligt baserar sin argumentation på en dyster och felaktig verklighetsuppfattning. Han vill inte erkänna att det har fattats många beslut som haft en positiv inverkan på landsbygdens utveckling och att det för närvarande sker mycket i utvecklingen som är glädjande. Börje Hörnlund, och till min sorg också Sigge Godin, fortsätter att svartmåla. Därför förstår jag att Börje Hörnlund blir allt mindre trovärdig också i sitt eget parti, när han nu beskriver regionalpolitiken och utvecklingen ute i landet som ett misslyckande. På mina resor i Sverige möter jag centerpartister som förbryllat skakar på huvudet och frågar vart centerledningen och Börje Hörnlund är på väg när det gäller regionalpolitiken. Börje Hörnlund fortsätter att beskriva utvecklingen som om obalansproblemen är i tilltagande och godtar inte ens fakta om hur situationen har förbättrats. Det är ett faktum att befolkningssiffrorna var bättre 1987 än 1986 och att det även i dag finns glädjande siffror för det första kvartalet 1988. Men fakta biter inte på Börje Hörnlund när han resonerar om regionalpolitik. Vid varje förbättring som sker verkar Börje Hörnlund bli alltmera dyster. Vid varje insats som görs på det regionalpolitiska området faller Börje Hörnlunds huvud allt längre ner. Därför blir en diskussion om regionalpolitik med Börje Hörnlund inte fruktbar.

Herr talman! Ärade åhörare! Det finns inte ett enda ord om landsbygdsutveckling i Thage G Petersons inlägg och inte ett enda ord i någon sakfråga. Däremot går han in i fablernas värld och talar om det han säger sig ha hört ute i riket. Den landsbygdskampanj som Europarådet har startat är bra. Men den måste mötas av en regeringspolitik som inte enbart satsar på koncentration, om det skall bli resultat. Min interpellation grundar sig på ett femtiotal regeringsbeslut, som missgynnar landsbygd och småorter. Dem har jag hittat då jag gått igenom regeringens politik. De går rakt emot en decentralistisk inriktning och skadar landsbygden i stället för att utveckla den. Jag har nämnt ett tiotal sådana beslut i min interpellation — inte en kommentar från industriministern. För tre fyra år sedan presenterade Thage G Peterson det regionalpolitiska rådet som något stort och fint. I fjol kom den samordnande statssekreterargruppen. Nu har riksdagen tillsatt en ny regionalpolitisk utredning, mot Thage G Petersons vilja. Det är bra att industriministern litar på den utredningen som han inte vill ha. Då man talar om befolkningssiffror är det för landsbygdsboende ointressant om t.ex. Umeå växer, om Linköping växer eller om de tre storstäderna växer. Landsbygdsutvecklingen måste ses i mindre enheter. Det måste väl även Thage G Peterson kunna förstå. Jag blir rädd när jag hör på Thage G Peterson. Han är nationellt ansvarig för landsbygdsutvecklingen. Han talar inte om landsbygdsutveckling. Han har inte ett konkret förslag att komma med. Däremot talar han om internationell utveckling och storstadsutveckling. Jag vill återigen påminna industriministern om vad han egentligen skulle svara på: Hur ser industriministern på landsbygdens befolkningsutveckling? Kommer antalet människor att öka eller minska på svensk landsbygd de tio kommande åren? Kommer servicen att bli ännu mer försämrad, vilket regeringen har fattat en hel serie beslut om? Eller skall regeringen byta inriktning och i stället börja fatta positiva beslut? Regeringen har på kort tid fattat 50 beslut åt fel håll! När får vi se ett för landsbygden positivt förslag?

Herr talman! Industriministern säger att jag fortsätter att svartmåla. Visserligen är jag relativt ny i kammaren, men jag tycker ändå att industriministern kan visa mig den respekten att tala om på vilket sätt jag helt och hållet ägnar mig åt att svartmåla. Vad jag gör är att jag talar om stimulans för de människor som finns ute i glesbygden. Jag talar om hur man skall mobilisera dessa kreativa krafter till att klara sin situation och hur de skall stöttas. Jag talar om hur glesbygdsstöd och projektmedel skall utformas för att denna stimulans och mobilisering av krafterna på landsbygden skall uppnås. Då säger industriministern att jag svartmålar. Jag skulle vilja veta på vilket sätt den s.k. oljekannan fungerar i socialdemokratisk regionalpolitik. Jag har faktiskt inte förstått det. Jag tycker snarast att den verkar tämligen tom. I den här debatten har industriministern inte på något sätt berört de allra viktigaste frågorna för landsbygden eller de utsatta regionerna över huvud taget. I det fem sidor långa svaret finns det inte någonting om kommunikationernas betydelse för glesbygden. Jag skulle vilja veta hur regeringen ser på de frågorna. Transportstödet är viktigt för glesbygden. Persontransportstödet vill ni inte göra någonting åt — egenföretagarna skall tydligen inte få glädje av det. Varför avstår regeringen från de viktigaste insatserna för att en företagare skall kunna klara sig, hitta till nya marknader osv.? I vissa regioner gör man ändå försök med kommunikationerna. Det finns exempelvis tågtaxi, och det innebär att man får åka taxi fram till stationen, där man sedan tar tåget.

effektiva transportmedel som möjligt på billigaste och bästa sätt och så att Om befolkningsut man kan köpa en biljett och åka från dörr till dörr utan att ha det ordnat så É RE - vecklingen i Västersom jag nyss beskrev det? S norrlands län

Herr talman! Sigge Godin har ställt följande fråga till mig: Är regeringen beredd föreslå ytterligare regionalpolitiska åtgärder för Västernorrland? Bakgrunden till Sigge Godins interpellation är den befolkningsminskning som Västernorrlands län haft under 1980-talet. Under perioden 1980—1987 har länets befolkning minskat med 7 600 personer eller 2,8 20. Landets folkmängd har under samma period ökat med 1,2 26. Befolkningsminskningen förklaras dels av att inflyttningen varit mindre än utflyttningen, dels av att födelsetalet varit lägre än dödstalet. Glädjande nog har utflyttningen bromsats upp under 1987 jämfört med året innan. Tendensen håller i sig även första kvartalet i år. Arbetslösheten i länet har glädjande nog sjunkit liksom antalet personer som är sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Samtidigt som arbetslösheten ligger något över riksnivån uppger företag och länsarbetsnämnd att de inte kan rekrytera vissa yrkesgrupper och nyckelpersoner. Flera företag i länet saknar enligt uppgift arbetskraft. Mitt svar på Sigge Godins interpellation är att regeringen målmedvetet bedriver en regionalpolitik efter varje regions problem och förutsättningar. I Västernorrlands län har betydande regionalpolitiska insatser gjorts. Under perioden 1982/83t.o.m. 1987 har stöd i form av lokaliseringsbidrag lämnats med 221 milj.kr. och i form av lokaliseringslån med 252 milj.kr. Insatserna beräknas ha gett ca 1 400 arbetstillfällen. Bland de större industriprojekt till vilka regeringen lämnat stöd kan jag nämna Teli i Timrå, NCB i Väja, Kramfors, Stiftelsen Industricentra och EKA Alby Kemi AB i Ånge, Företagens Hus i Sollefteå samt Svenska Bromsbandsfabriken i Långsele. Vidare har regeringen medverkat vid uppbyggnaden av Merlo Invest och Stiftelsen Merlo för att stödja företagsamheten i Timrå. Även till turistsatsningar i Sollefteå och Kramfors har regeringen gett stöd. Anslaget för regionala utvecklingsinsatser till länsstyrelsen har ökats från 26 milj.kr. budgetåret 1982 88. Härtill kommer en beslutsram av 22 milj.kr. för lokaliseringslån. Under samma period har länsarbetsnämnden erhållit drygt 1 miljard kronor för sysselsättningsskapande åtgärder. Betydande insatser har gjorts för att stödja teknikoch kunskapsspridning 35 eni Västernorrlands län. Omkring 20 milj.kr. har satsats på sådana ändamål sedan 1983. Regeringen har medverkat genom stöd till Driftoch underhållstekniskt centrum samt YDAB i Härnösand, Industriellt utvecklingscentrum i Örnsköldsvik, Kramfors Utvecklingscentrum, Sundsvalls Utvecklingscentrum och Stiftelsen för tillämpad hydraulik i Örnsköldsvik. Regeringen har vidare gett stöd till högskolan i Sundsvall/Härnösand. Bland sådana insatser som syftar till att förbättra infrastrukturen i Västernorrlands län vill jag nämna den s.k. Deltavägen, som förkortar avståndet mellan Sundsvall och Härnösand, förbättrar kommunikationerna till Midlanda flygplats och ger allmänt bättre förutsättningar att utveckla Sundsvall Härnösand till en stark region i Mellannorrland. Till infrastrukturinsatserna hör också de särskilda medlen för bärighetshöjande åtgärder i länets vägnät. Västernorrlands län har erhållit 63,5 milj.kr. i första etappen. För den resterande perioden fram till 1997 har över 700 milj.kr. beräknats för länet. Det innebär att Västernorrlands län ligger i topp både vad gäller antal projekt och vad gäller tilldelade medel. Till detta kommer regionalpolitiskt viktiga förslag i bl.a. den trafikpolitiska = propositionen, t.ex. utbyggnaden av en =: snabbjärnväg Stockholm — Sundsvall, som anges som klart angelägen att påbörja under den närmaste planeringsperioden. Regeringen har således arbetat kontinuerligt med åtgärder av olika slag i länet. Insatserna har också enligt den befolkningsutveckling som jag redogjorde för inledningsvis börjat bära frukt. Utflyttningen är uppbromsad så långt vi har data att avläsa, dvs. fram t.o.m. första kvartalet i år. Jag vill alltså hävda att betydande regionalpolitiska insatser gjorts för Västernorrland. Regeringen är givetvis beredd att.gå vidare på denna väg. Detta kommer att skapa förutsättningar för en långsiktigt gynnsam utveckling i länet.

Herr talman! Västernorrlands län är det län som under 80-talet haft den sämsta utvecklingen. Detta konstaterar industriministern också i sitt svar, som jag vill tacka för. Av landets 40 största kommuner var det fyra som hade minskad folkmängd 1987. Två av dem ligger i Västernorrland, nämligen Sundsvall och Örnsköldsvik, stöttepelarna i länet. Industriministern ser mycket ljust på Västernorrlands situation. Då frågar man sig: Är det för att det är valår, eller vad kan det bero på? Visserligen är befolkningsutvecklingen något bättre i dag än tidigare, men problem finns i bakgrunden. Detta vet industriministern självfallet efter besök i Härnösand och Sundsvall för en vecka sedan. Ånge kommun brottas med problem med elpriserna för den största industrin i kommunen. Någon hjälp från regeringen ser kommuneninte ut att få. Förutom problem med den bilagda försäljningen av Graningeverken och nedläggningen av Utansjö har Härnösand också andra allvarliga problem. Härnösand är den enda residensstad i landet vars befolkning under loppet av flera år minskat. En undersökning visar att Härnösands offentliga sektor kommer att Prot. 1987/88:113 minska fram till 1990. Totalt befaras ca 500 tjänster försvinna inom den 3 maj 1988 befolkningen, om dessa förändringar förverkligas, fram till år 2000 kommer js Vä - , , Zz vecklingen i Västeratt minska med 2 500 personer, vilket innebär att kommunen för att klara Horslandsiän servicen måste höja skatten med 2 kr. eller öka belåningen med 250 miljoner. Ett tredje alternativ är att avskeda 150 personer från kommunen, vilket ökar svårigheterna ytterligare. Forskarna säger att situationen i Härnösand är lika allvarlig som den som råder i landets värst drabbade kommuner. Vad vill regeringen då göra? Industriministern säger i svaret att regeringen målmedvetet bedriver en regionalpolitik efter varje regions problem och förutsättningar. Vad är det då för målmedvetna satsningar som regeringen gjort i Västernorrland? De höjda länsanslagen ordnade riksdagen mot regeringens vilja — det hörde vi tidigare. Men det år självfallet bra att industriministern reser ut bl.a. till Västernorrland och skryter över den fina insatsen. I motioner har jag påpekat att Västernorrland är det län som ligger längst från en teknisk högskola. Jag frågar: Är industriministern beredd att medverka till att särskilda projektpengar anvisas för att rekrytera tekniker, nyckelpersoner, till länet? På 70-talet utlokaliserades ett antal statliga myndigheter till Sundsvall. Inte förrän i år startar systemvetenskaplig linje vid högskolan Sundsvall/Härnösand. Det innebär att dessa dataintensiva verk inte kunnat rekrytera kvalificerad arbetskraft, och inte heller de privata dataföretagen. Är industriministern beredd att medverka till att förverkliga riksdagens beslut 1987 att utvecklingen inom de statliga verken skall flyttas ut till orter där de är lokaliserade? Är regeringen beredd att här försöka undvika den situation som uppstått på många andra håll i landet och som innebär att man får göra katastrofutryckningar när situationen är kaotisk? Vilka insatser i förebyggande syfte kan regeringen göra i Härnösand i synnerhet och i Västernorrland i allmänhet? Jag har i min interpellation föreslagit att Härnösands möjligheter inom kustoch sjöräddning skall utvecklas. Efter besked från departementet strök jag den frågan i min interpellation. Jag är litet förvånad över att industriministern inte kan diskutera andra sektorers medverkan i regionalpolitiken. Lever inte den s.k. statssekreterargruppen, som skall svara för samordningen i regeringen? Jag kan tänka mig att kustbevakningsverket mycket väl hade kunnat förläggas till Härnösand. Regeringen tycker tyvärr inte det. Varför? Isbrytarflottan, som har sin största tjänstgöringstid i Bottenviken och Bottenhavet, borde kunna förläggas till Härnösand. Det var av militära skäl ett misstag att en gång i tiden lägga ned Sundsvalls luftvärnsregemente. KA 5 i Härnösand har kapacitet och förutsättningar att svara även för luftvärnsutbildningen för armén. Fixa det, industriministern! De kan göra ett bra jobb där. Om man gör satsningar på denna naturliga utveckling i Härnösand och samtidigt stimulerar småföretagandet i Ådalen, kanske en framtida förändring av skogsindustrin där inte blir så kännbar som den annars skulle bli. Att 37 vänta och se vad framtiden har i sitt sköte är en dålig politik. Är det den sortens regionalpolitik som är den tredje vägens politik? Då tycker jag att ni skall tänka om.